Fru talman! Låt mig bara konstatera att det här har redovisats någonting ganska intressant, nämligen att det finns åtminstone en fast punkt i centerns skatteprogram.

Fru talman! Inkomsterna från engångsskatten skall användas till att minska statsskulden. Därigenom blir ränteutgifterna i framtiden mindre än de annars skulle ha blivit. Att det skulle råda någon missuppfattning om detta har jag svårt att tro.

Fru talman! Jag tackar för finansministerns kortfattade svar. Det förvånar mig att finansministern kan svara: ”Att det skulle råda någon missuppfattning om detta har jag svårt att tro.” Läser inte finansministern Dagens Nyheter? Anledningen till min fråga var en helsidesannons i Dagens Nyheter, som LO — Landsorganisationen i Sverige — har satt in. Där heter det: ”Engångsskatten ger staten 15 miljarder som regeringen ska använda för att sänka budgetunderskottet.” Den annonsen kostar 134 000 kr., och så sprider man så felaktig information! Det kan väl inte vara möjligt att LO är så dåligt underrättat, tänkte jag, så jag tog för givet att LO hade bestämt att det skulle gå till så här i stället och att finansministern skulle få se till att ändra på det. Den underbara natten träffades det som bekant en berömd skatteöverenskommelse. Den accepterade inte LO, och då gick finansministern snällt in och ändrade den. Därför trodde jag att det måste förhålla sig på något liknande sätt nu. Jag trodde att LO hade ändrat uppfattning och tyckte att även finansministern fick lov att göra det och helt enkelt använda engångsskatten till att sänka budgetunderskottet. Av finansministerns svar att döma kan man om LO:s påstående använda samma tautologiska talesätt som finansministern använde om sina motståndare i remissdebatten den 7 november, nämligen att det bara är ”tomt munväder”.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det finns en rapport från byggforskningsrådet som är skriven av Sten-Ivan Bylund i december 1985 — det var då som riksdagen under protester från centern hade beslutat att ta bort statsbidraget till energisparrådgivningen. Redan då kunde författaren konstatera att 65 26 av energisparrådgivarna fick sparken eller på olika sätt omplacerades för att göra andra saker i kommunerna. Bostadsministern säger att det är viktigt att man integrerar energirådgivningen i andra verksamheter, och det kan nog stämma. Men det har visat sig att energisparrådgivningen över huvud taget har minskat i samtliga kommuner. Och det har ju hänt någonting på detta område, nämligen att oljepriset har gått ned, och el-rean fortsätter. Bostadsministern och energiministern fortsätter att framhålla att det är viktigt att vi intensifierar energisparandet och energihushållningen. Men samtidigt tar man bort allt statligt stöd. När priset går ned, är det för privatekonomin inte lönsamt och på kort sikt inte möjligt att hushålla med energi. Det är inte längre intressant när det bara kostar pengar. Detsamma gäller för kommunerna — det finns så många andra saker att satsa på. Kortsiktigt sett finns det inget intresse för energibesparing — det är alldeles påtagligt att så är fallet i dag. För samhället är det emellertid långsiktigt och även i dag mycket viktigt att man fortsätter arbetet och behåller kompetensen när det gäller energirådgivning. Bostadsministern säger att man på olika sätt stöttar kommunerna och Kommunförbundet. På vilket sätt stöttar man dem, så att energirådgivningen verkligen fortsätter? Med pengar gör man ju det inte.

Fru talman! Bostadsministern berättar om det som kommit fram i utvärderingen, men den avser ju den tid då energisparrådgivarna fanns. Nu har deras verksamhet i stort sett upphört, och vid nästa utvärdering lär det inte finnas så mycket energihushållning att redovisa. Vad bostadsministern har deklarerat är att man i diskussioner talar om hur viktigt det är att spara energi. Men det är inte bara ord som behövs utan också handling. Jag har just sagt att för kommunerna är många andra saker ännu viktigare, men för landet är energisparandet otroligt viktigt. För att bli trodd måste den socialdemokratiska regeringen inte bara tala om detta och samtidigt försvåra det utan också i handling visa att den vill satsa på det. Det är inte fråga om att det skall bli en ny huvudman för energihushållningen. Det är fråga om statsbidrag. Jag vädjar till bostadsministern att tänka över saken och återinföra stödet till energisparrådgivarna i kommunerna. En sådan resurs får inte skingras.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det är uttömmande och det är uppriktigt och därför i högsta grad tillfredsställande. Vad kan jag mer begära, fru talman?
I flera kommuner i Västerbottens inland är nu arbetsmarknadsläget synnerligen allvarligt. Följden har blivit en ökad utflyttning från länet. Situationen kräver extraordinära insatser. Sedan 1984 finns en bestämmelse om nedsättning av socialavgifterna i Norrbotten. Ambitionen var att därigenom ge företagen bättre förutsättningar för en ökad produktion och sysselsättning. Föreligger en utvärdering av verksamheten i Norrbotten? Till Norrdata i Skellefteå har inköpts en s.k. superdator. Ett flertal intressenter har gemensamt fattat beslut om denna investering.
Fru talman! Jag ber att få meddela att jag på grund av utrikes resa inte har möjlighet att besvara Nils Berndtsons interpellation om åtstramningspolitiken gentemot den kommunala sektorn inom föreskriven tid. Jag har för avsikt att besvara interpellationen den 15 december 1986.
Superdatorn har kapacitet att betjäna såväl privat näringsliv som offentliga forskningsinstitutioner m.fl. Jag vill därför fråga industriministern om han är beredd att medverka till att ansvariga departementschefer verkar för att uppdrag från offentliga myndigheter och universitet förläggs till Norrdata i Skellefteå.
Fru talman! Börje Hörnlund har frågat industriministern om han är beredd att medverka till att ansvariga departementschefer verkar för att uppdrag från offentliga myndigheter och universitet förläggs till Norrdata i Skellefteå. Frågan är föranledd av att det till Norrdata inköpts en s.k. superdator. Frågan har överlämnats till mig. Den decentraliserade beslutsordningen i statsförvaltningen innebär att myndigheter och högskolor själva avgör hur de vill använda sina resurser. All upphandling av tjänster måste dock följa upphandlingsförordningen . Jag vill samtidigt påpeka att vi enligt min uppfattning har en alltför stor koncentration av datakompetens till storstadsområdena, i synnerhet till Stockholmsområdet. Det är viktigt att vi får en spridning av ADB kompetensen över hela landet.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret, och jag noterar då i första hand sista stycket i svaret. Jag tillhör dem som tycker och som tror att regeringen har och skall ha makt, dels direkt, dels då det gäller att tala om inriktningen härvidlag. Jag vill påminna Bo Holmberg om den tid när han arbetade i Västernorrlands läns landsting. Då gick de fyra norra landstingen samman och ingav beställning till Norrdata i Skellefteå. Det var början till att Skellefteå blev en datastad. Det var en medveten politisk handling. Verksamheten har sedan växt undan för undan, och i dag finns ca 800 datajobb i Skellefteå. Inköpet av den aktuella superdatorn är nästa steg i utvecklingen. På samma sätt som de fyra norra landstingen för så där 15 år sedan visade medvetenhet bör också olika instanser med makt i dag visa medvetenhet. Jag ber att än en gång få tacka för svaret och förutsätter att olika krafter medverkar till att inte all dataverksamhet hamnar just i Stockholm.

Fru talman! Daniel Tarschys har frågat mig om jag som ansvarig för frikommunförsöket är tillfredsställd med det besked som berörda parter i Göteborg och Bohuslän har fått från rehabiliteringsberedningen. Bakgrunden till frågan är att den s.k. rehabiliteringsberedningen inte har varit beredd att medverka till försöksverksamhet som Bohuslandstinget velat få till stånd inom ramen för frikommunförsöket. Förslaget innebär att 30 milj.kr. inom en treårsperiod skulle tillföras ortopedkirurgiska området från sjukförsäkringen. Därigenom anses köerna kunna kortas och statens kostnader för sjukförsäkringen minskas med 20 milj.kr. per år. Regeringens syn på den här frågan har redovisats av socialministern i ett interpellationssvar till Daniel Tarschys den 24 oktober i år. Jag ser för min del ingen anledning att upprepa vad socialministern anfört i det sammanhanget.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern så mycket för svaret. Svaret redovisar detaljerna, och jag behöver inte gå in på dem. Detta är ett av de egendomligaste beslut regeringen fattat. Det försök man velat göra skulle både spara pengar för den offentliga sektorn och leda till kortare köer. Alla partier i Göteborg och i Bohuslän vill få detta försök till stånd. Det är regeringen som satt käppar i hjulet. Det är en gåta för alla berörda varför man velat hejda försöket. Civilministern är ansvarig för frikommunförsöket. Inom detta har man 20 november 1986 uppmuntrat frikommunerna att komma med egna initiativ och försöka hitta olika sätt att rationalisera inom offentlig sektor. Det har man gjort inom Bohuslandstinget, som är en av frikommunerna. Därför är man naturligtvis förbluffad över att regeringen säger nej till försöket. Jag hade förhoppningen att civilministern ville ”fajtas” för frikommunförsöket inom regeringen, men detta besked tyder inte på det. Nu är emellertid civildepartementet inblandat också på ett annat sätt. Den ansökan som ingavs från Bohuslandstinget den 29 januari 1985 har såvitt jag vet inte blivit föremål för något beslut av regeringen. Jag vill fråga civilministern: Har framställningen från Bohuslandstinget den 29 januari 1985 lett till ett beslut av regeringen? I annat fall är det fortfarande möjligt för regeringen att fatta ett sådant beslut. Det som gjort att rehabiliteringsberedningen har reagerat är nämligen en framställning som gjorts direkt till rehabiliteringsberedningen. Jag skulle alltså vara intresserad av att få veta om framställningen från Bohuslandstinget till regeringen, inlämnad till civildepartementet, lett till något beslut från regeringens sida.
Fru talman! Majoriteten av de 270 förslag som vi fick in från frikommunerna har kunnat tillgodoses av regeringen. Vad gäller denna fråga gjorde vi dock den bedömningen att det låg nära till hands att först låta rehabiliteringsberedningen ta ställning, och därför lämnade vi över den dit för prövning. Rehabiliteringsberedningen har efter det att regeringen överlämnat ärendet till denna gjort den aktuella bedömningen. Jag vill säga till Daniel Tarschys att denna fråga naturligtvis har en principiell karaktär. Det handlar om att vi skulle ta pengar från socialförsäkringssystemet och föra över till landstinget. Det finns självfallet många kommuner och landsting som skulle vilja rationalisera med hjälp av pengar från staten, men man kan inte alltid gå till väga på det sättet. Jag tror att man inom landstingen i större utsträckning måste försöka tillgodose eftersatta behov inom sjukvården genom att göra omfördelningar i sin egen budget. Jag har sett att man inom flera landstingsområden har klarat detta. Låt mig till sist för Daniel Tarschys, som jag vet är insatt i frågor om produktivitet och kvalitet, peka på att det har gjorts en ny studie av intresse i detta sammanhang.

Fru talman! Jag förstår mycket väl varför man har överlämnat denna fråga till rehabiliteringsberedningen. Det var en mycket naturlig åtgärd, eftersom denna beredning hade fått som speciellt uppdrag av regeringen att bedriva försöksverksamhet. Det hade därför också varit ytterst naturligt att den hade tagit initiativ till att främja det aktuella försöket. Men trots att rehabiliteringsberedningen hade detta direkta uppdrag bromsade man försöket, som har en så uppenbart vettig inriktning. Civilministern förstår att kommuner och landsting tycker om att få pengar, och det kan också jag förstå, men i det här fallet var det faktiskt inte bara så att kommunen och landstinget ville ha pengar. Även försäkringskassan, som skulle ge ifrån sig pengar, tyckte att det gällde ett vettigt försök. Alla berörda parter i Göteborg och Bohuslän tycker att det är bra att både spara pengar för den offentliga sektorn och samtidigt korta av köerna inom sjukvården. Jag har hittills inte träffat någon, utom regeringen, som har motsatt uppfattning. Jag tycker därför att frågans behandling är oerhört gåtfull. Att jag ställer frågan till statsråd efter statsråd beror på att jag inte vill tro att regeringens ställningstagande kan vara dess slutgiltiga ståndpunkt. Regeringen måste i så fall vara ensam i Sverige om att tycka att det är fel att både spara pengar och korta av köerna.

Fru talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag är beredd att medverka till att statistiska centralbyrån helt eller till ytterligare delar överflyttas till Örebro. Den regionala utvecklingen med en ökad koncentration av verksamheten till Stockholmsområdet ger anledning till oro. Regeringen överväger därför möjligheterna till decentralisering av statlig verksamhet från Stockholmsområdet. Också statistiska centralbyråns verksamhet granskas i detta sammanhang. Något slutligt svar på frågan om överflyttning av delar av statistiska centralbyrån till Örebro kan inte ges förrän beredningen har avslutats.

Fru talman! Det svar jag har fått av civilministern i dag är vad man brukar kalla ett positivt svar, och det tackar jag för. Jag har ställt denna fråga till civilministern mot bakgrund av den regionala utvecklingen i Örebro län. Örebro län har drabbats av strukturförändringar som har lett till att länets befolkningsutveckling är negativ. För Storstockholmsregionen råder, som civilministern också sade, motsatt förhållande. Man kan utan överdrift tala om en viss överhettning i Storstockholmsregionen. Jag har i min fråga uttryckt att den lokalisering som hittills har skett av statistiska centralbyråns verksamhet till Örebro har varit en lyckosam lokalisering i många avseenden. Om vi nu skall diskutera vidare om detta är det inte bara de regionala aspekterna som kommer in i bilden, utan det kommer även in rationella aspekter. Dessa verksamheter är uppdelade på två orter. Man kan då diskutera om det inte finns ännu större förutsättningar för just detta verk att göra ytterligare utflyttningar. Jag vill påminna civilministern om det som han säkert känner till, nämligen att Örebro kommun har gjort mycket för att underlätta denna utflyttning från Stockholm. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse har rivits för att ge plats för statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån har uppfyllt sina byggnadsplaner till hälften. Det finns alltså ett hål där — en tomt som är obebyggd. I detta sammanhang är det angeläget att denna byggnation kommer till stånd. Jag tror inte att det är några problem med lokaler för ytterligare utflyttning från Stockholm till Örebro. Fru talman! Jag tror att det ligger inom frågans ram att jag ställer en följdfråga till civilministern. Kommer staten att fullfölja sitt åtagande och bygga färdigt detta kvarter?
Fru talman! Precis som Lars Ernestam säger är de erfarenheter som vi har kunnat göra i departementet av den tidigare utlokaliseringen av SCB till Örebro till övervägande del positiva. Av denna anledning fortsätter vi beredningsarbetet för att se om det är möjligt med ytterligare utlokalisering eller inte. Eftersom jag i svaret säger att denna beredning inte är klar än får det slutliga svaret anstå till dess denna utvärdering är klar och papperen ligger på regeringens bord.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka civilministern för det positiva svaret. Jag hoppas verkligen att denna beredning ger till resultat att man kommer fram till att det kan bli rejäla förändringar och inte bara förändringar som har marginell betydelse.

Fru talman! Marianne Karlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att de som skadats av kontraströntgen skall få ersättning. Ett flertal personer har väckt skadeståndsanspråk mot AB Leo, som tillverkade Kontrast-U, för skador som ansetts orsakade av kontrastmedlet. De skadade har som regel fått bestående förlamningar och känselbortfall i underlivet och benen. Frågan om Kontrast-U som skadeorsak har prövats av högsta domstolen år 1982. Högsta domstolen har i målet inte funnit det vara visat att Kontrast-U orsakat skadorna. AB Leo och de personer som väckt talan mot bolaget har sedermera träffat en förlikning. Föreningen för de röntgenkontrastskadade har även vänt sig till regeringen och begärt en prövning av de skadades möjligheter till skadeståndsersättning. Justitiekanslern har med anledning av dessa yrkanden år 1983 konstaterat att någon skadeståndsskyldighet för staten inte föreligger. Nu har föreningen på nytt vänt sig till regeringen och begärt att en årlig livränta betalas ut till samtliga personer som kan visa att de har skador som orsakats av kontrastmedel. Drygt 100 personer har kommit in med yrkanden om livränta. Ärendet bereds för närvarande inom socialdepartementet. Jag kan givetvis inte föregripa resultatet av denna utredning och regeringens beslut. Beslut i ärendet bör kunna fattas före årsskiftet.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag hoppas verkligen att det beslut som fattas före årsskiftet är positivt. Jag har med denna fråga velat understryka vikten av att människor som oförskyllt drabbats av skador får sin sak omprövad, vilket man har rätt till enligt svensk lag. Detta har tyvärr inte varit fallet med de människor som vid kontraströntgen helt uppenbart skadats av Kontrast-U. Under en period av omkring 20 år har i Sverige ca 1 000 personer blivit skadade när de genomgått kontraströntgen. Flera dödsfall har inträffat vid lumbal myelografi där man använt kontrastmedel med jod, exempelvis Kontrast-U, och flera liknande medel. I dag, 1986, med facit i hand blir man bestört och mycket upprörd över att något sådant har hänt i vår annars mycket välordnade svenska sjukvård. Det finns över 300 säkra fall av kontrastskada, men det finns skadade som ännu inte är registrerade. Det är ofattbart att få höra av patienterna hur läkare och sjukvårdshuvudmän medvetet inte skrivit i journalerna vad som verkligen hänt under kontraströntgen. Fru talman! Vi kan själva tänka oss in i situationen att behöva genomgå en kontraströntgen, då man sökt läkare för ryggbesvär men för övrigt varit fullt frisk. Det har hänt att patienten efter kontraströntgen fått svåra underlivsförlamningar och körts hem i ambulans då benen varit obrukbara. Dessutom har patienten haft en fruktansvärd värk. Läkarna säger sig inte veta vad som hänt, trots att olyckan hänt under en undersökning. Hela livet har alltså förändrats på en kort stund. Hade man konsekvent erkänt sitt misstag, hade patienter med kontrastskador fått en helt annan behandling och inte som nu är fallet blivit medicinförgiftade. Det måste ändå vara socialdepartementet som är huvudansvarigt i denna fråga och måste ta konsekvenserna. Jag vill fråga statsrådet Sigurdsen: Anser statsrådet Sigurdsen att de kontraströntgenskadade har rätt till ersättning? Vem har skyldighet att ersätta — staten eller läkemedelsföretaget?

Fru talman! Stina Gustavsson har frågat mig om regeringens uppfattning om de fasta paviljongernas roll inom den psykiatriska vården. Agne Hansson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att bevara paviljongen i Västervik, och Daniel Tarschys har frågat hur riksdagen skall ges tillfälle att pröva frågan om avveckling av denna paviljong. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den psykiatriska vården är under stark utveckling, vilket efter hand får återverkningar inom alla sektorer inom psykiatrin. Nuvarande organisation innebär att det vid vissa sjukhus finns s.k. specialavdelningar för särskilt vårdkrävande patienter. Sedan längre tid tillbaka finns det vidare en s.k. fast paviljong vid Västerviks sjukhus. På den fasta paviljongen beviljas patienterna normalt inte frigång eller permission och kan vanligen inte heller bli försöksutskrivna. Enligt nuvarande ordning beslutar socialstyrelsen om placeringen av patienter som skall ges psykiatrisk tvångsvård som en brottspåföljd. Socialstyrelsen medverkar också vid prövningen av frågor om förflyttning av patienter från och till den fasta paviljongen. Frågor om vården av patienter som såsom en brottspåföljd dömts till sluten psykiatrisk vård är dock, liksom frågor om annan psykiatrisk vård, ett ansvarsområde för sjukvårdshuvudmännen. Organisationen av vården beslutas således av landstingen. Förslag till en ny lagstiftning om den psykiatriska tvångsvården och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare bereds för närvarande i regeringskansliet. Frågor om den framtida organisationen av vården av särskilt vårdkrävande patienter avses behandlas i det sammanhanget.

Fru talman! Även jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag tror att jag är tillfredsställd med svaret, men jag måste be om en liten precisering från socialministerns sida. Det framgår av svaret att frågan om den psykiatriska tvångsvården bereds inom regeringskansliet och att frågor om den framtida organisationen av vården av särskilt vårdkrävande patienter avses bli behandlad när ett lagförslag framläggs. Innebär detta, fru Sigurdsen, att riksdagen får ta ställning till den fasta paviljongens framtid och att frågan alltså inte avgörs på det ena eller andra sättet inom socialstyrelsen?

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. När larmrapporten kom från dem som arbetar inom psykiatrin om att den fasta paviljongen vid Västerviks sjukhus håller på att läggas ned i smyg av socialstyrelsen, då blev reaktionerna starka, både lokalt hos allmänheten och bland oss som beslutsfattare. Tre frågor vid denna frågestund med samma utgångspunkt är uttryck för den oro som så många känner. Av svaret att döma lär vi inte bli särskilt mycket mer lugna. Socialministern hänvisar ju till att hon inte tänker vidta några särskilda åtgärder. Hon säger att det i stort sett handlar om ett ansvarsområde för sjukvårdshuvudmännen och att man i övrigt överväger vissa förslag inom regeringskansliet. Den här frågan har bollats fram och tillbaka ända sedan 1981, då en arbetsgrupp inom socialstyrelsen lade fram ett förslag om rättspsykiatrisk regionvård. Det skall bli föremål för förhandlingar mellan Landstingsförbundet och staten, men det har tydligen inte hänt någonting ännu. Jag vill först fråga om förhandlingarna nu har startat eller när socialministern tänker ta initiativ till att sådana förhandlingar startas. Nu är alltså socialstyrelsen i fäård med att i smyg avveckla denna vård. Man håller på att stoppa intagningarna.
Fru talman! Till Daniel Tarschys: Vi har ett betänkande om psykiatrin från socialberedningen som har varit föremål för remissbehandling och som skall resultera i en proposition. Där kommer naturligtvis också dessa frågor upp. Här handlar det om en rapport från socialstyrelsen där den tycker att man bör avskaffa systemet i och med att den nya lagstiftningen träder i kraft. Jag har inte i dag underlag för att göra något uttalande om huruvida socialstyrelsens bedömning är riktig. Låt mig bara påpeka att vi ursprungligen hade 50 vårdplatser av det här slaget i landet. Nu har vi bara paviljongen i Västervik. Enligt de uppgifter jag har, från 1985, var det då bara sju av platserna som togs i anspråk för denna verksamhet. Det är socialstyrelsen som skall fatta beslut om när dessa slutna paviljonger skall användas. Såvitt mig är bekant sker alltid dessa beslut i samråd med vederbörande landsting. Det är inte frågan om att på något sätt i smyg förändra förhållandena. När vi skall besluta om den framtida psykiatriska lagstiftningen får riksdagen ta ställning till det.

Fru talman! Tyvärr är jag inte riktigt tillfredsställd med svaret. Min fråga gäller alltså inte den sakliga bedömningen. Jag har stor förståelse för att socialministern i dag inte har underlag för någon uppfattning som går i den ena eller andra riktningen. Min fråga gäller enbart vem det är som fattar beslut om denna slutna paviljong skall behållas eller inte. Jag hoppades få en försäkran från socialministerns sida att det är riksdag och regering som fattar de besluten, och inte socialstyrelsen. Socialstyrelsen har genom kontrollen över intagningen av nya patienter möjlighet att strypa denna, och därigenom kan underlaget helt ryckas bort. Jag tycker att det är angeläget att en fråga av den här vikten behandlas i riksdagen och inte beslutas på ämbetsverksnivå. Jag hoppades att få höra från socialministern att hon delar den uppfattningen.

Fru talman! Sju platser har alltså tagits i anspråk. Tidigare i historien var de tolv platser som fanns alltid fullbelagda. Detta upplever man från ansvarigt håll inom vården som om socialstyrelsen helt enkelt har strypt intagningen därför att socialstyrelsen inte anser att den här vården skall finnas kvar i fortsättningen. Jag tycker att det finns anledning att vi får ett svar på den här frågan från regeringen. Håller man i regeringen med socialstyrelsen om att detta är en riktig utveckling? Jag har noterat att socialministern har besökt den fasta paviljongen i Västervik. Därmed borde rimligen socialministern ha bildat sig en uppfattning om vilken betydelse denna vård har och vilka följder det skulle få för patienter och allmänhet om paviljongen inte skulle finnas kvar som riksenhet i framtiden.
Fru talman! Jag har svårt att förstå vad det är som det skall fattas beslut om just nu. Socialstyrelsen har den uppgiften att efter ansökan från resp. landsting besluta om intagning på paviljongen. Som jag redan sagt fanns det 50 platser tidigare. Om det inte finns något behov av det, skall vi inte ha kvar den fasta kliniken. I Säter har de fasta klinikerna lagts ner. Det måste väl ändå vara så att man skall tillgodose ett behov. Man har då funnit lämpligt, i samråd mellan landstingen och socialstyrelsen, att i andra fall placera patienterna på de specialavdelningar som finns. Jag vill påstå att det är omsorgen om de sjuka och de anhöriga som måste vara avgörande för

Fru talman! Jag tror att socialministern är medveten om att landstingen ansöker om placering av patienter på fasta paviljongen men att socialstyrelsen, som har uppgiften att fatta beslut, avstyrker ansökningarna. Det är därför som intagningarna minskar. Nu har socialministern faktiskt bara en chans kvar att tala om för riksdagen att riksdagen skall fatta beslut i frågan. Jag hoppas helt ödmjukt att socialministern skall utnyttja sin sista replik till att ge ett positivt besked.
Fru talman! Socialministern frågar vad det är som skall beslutas. Det borde stå fullständigt klart att det finns en osäkerhet i det här avseendet. Man har hållit på att utreda frågan om organisationen för psykiatrisk vård sedan 1981. Socialstyrelsen har tydligen ambitionen att snarast möjligt lägga ner den här typen av vård. Samtidigt har de som arbetar med denna vård — experter, psykiatriker och andra — en annan uppfattning än socialstyrelsen. De har den klara uppfattningen att denna vård är motiverad även för framtiden. Det bästa besked som socialministern kan ge här i dag är att svara på frågan: Är det socialstyrelsens ambitioner som skall gälla, eller är det uppfattningen hos dem som har ansvaret för vården och erfarenheter från ”vårdgolvet” som skall gälla i framtiden, när man skall organisera den här vården? Man vill ha ett klart besked på den punkten.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig vilka garantier staten har fått för att de 60 milj.kr. som nu sätts in i Eiserkoncernen verkligen kommer att trygga jobben för de anställda i Sverige. I såväl statliga som privata bolag beror anställningstryggheten på hur väl resp. bolag lyckas finna lönsam avsättning för sina produkter. För Eisers del har verksamheten under senare år kraftigt strukturerats om. Företaget har därför nu enligt Procordias bedömning möjlighet att stå på egna ben. Procordia har vidare bedömt att Eiser i framtiden kan utvecklas bättre av de nya ägarna än vad företaget annars skulle kunna göra. Försäljningen av Eiserkoncernen är en ren affärstransaktion som skett mellan Procordia och ett konsortium, som består av den nuvarande ledningen i Eiser AB och dess dotterbolag. Några sysselsättningsgarantier finns inte i avtalet. Procordia utgår från att de nya ägarna har köpt företaget för att driva det vidare. De finansiella insatser som Procordia gör ger goda förutsättningar för detta.
Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag hoppas innerligt att industriministerns slutsatser är riktiga, dvs. att detta är en lyckad satsning. Jag måste ändå medge att jag, när jag läste om detta i tidningen, blev litet överraskad över att man från Procordias och industridepartementets sida hade satsat på den ledning som drivit Eiser under de år då företaget inte fungerade särskilt väl. Vi måste kunna erkänna att det har varit så. Man undrar då om dessa personer blivit så mycket duktigare att de nu kan sköta företaget mycket bättre. Jag är positiv till att det blir nya ägare och till att man får en privat verksamhet som fungerar, men jag måste säga att jag satte stora frågetecken i kanten för just denna lösning. När industriministern nu säger att det inte finns några garantier för de pengar som staten måste satsa för att företaget skall få någon chans att överleva, blir jag litet bekymrad. När ett annat, vanligt privat företag skall få statlig hjälp, har man åtminstone ett avskrivningslån, så att man har någon liten möjlighet att vara med och se att utvecklingen går åt rätt håll. Någonting i den stilen eller några andra garantier borde man åtminstone ha sett till att ha.
Fru talman! Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå Lennart Brunanders bekymmer och hans resonemang. Han borde väl vara mycket nöjd nu när Eiser blir privatägt. Han har just konstaterat att det troligen är en riktig utveckling, men ännu mera nöjd borde han vara med att Procordia gör långtgående finansiella insatser för att ge det nya Eiser goda förutsättningar för den fortsatta verksamheten. Jag förstår inte riktigt varför Lennart Brunander är missnöjd med att de nya ägarna har fått goda villkor för att driva företaget vidare. Låt mig, fru talman, tillägga att Lennart Brunander företräder ett parti som i olika sammanhang t.o.m. förespråkar en privatisering av statliga företag. Skall jag uppfatta hans erinran och hans resonemang här så, att Lennart Brunander och centerpartiet visserligen accepterar en privatisering men att den måste ske under långtgående garantier från statens sida? Att man tror så litet på de privata ägarna att man måste ha garantier gör mig faktiskt både överraskad och bekymrad.
Fru talman! Mitt bekymmer ligger däri, att den här operationen inte innebär någon förändring av ledningen för företaget. När de anställda vid Eiser Strump ville köpa en del av företaget fick de inte chansen. Då fanns det bra förutsättningar, men den gången ville inte vare sig Procordia eller industridepartementet ställa upp.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att vända utvecklingen för den svenska tekoindustrin. Frågan är ställd med anledning av att Lennart Brunander säger sig ha information om att svensk teko tappar mark på hemmamarknaden. Enligt information från statens industriverk var den inhemska marknadsandelen år 1984 för textilindustrin 33 96 och för beklädnadsindustrin 23 96 av den totala tillförseln. Enligt förhandsbesked från verket kommer i stort sett oförändrade siffror att gälla för år 1985. Tekobranschens situation är nu långt stabilare än under 1970-talet. Regeringen har dock bedömt fortsatta insatser vara nödvändiga och föreslog i 1986 års budgetproposition ytterligare åtgärder för tekoindustrin under en treårsperiod. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag, som bl.a. innebär ett ökat industripolitiskt program för tekoindustrin vid statens industriverk, satsningar i ett produktionstekniskt centrum för teko i Borås, satsningar på arbetsmarknadsutbildning samt resurser för anskaffning av utrustning för tekoutbildning vid högskolan i Borås.
Fru talman! Jag tackar även för det här svaret, industriministern, men våra siffror stämmer inte riktigt överens. Jag utgår från det beslut som riksdagen fattade och den målsättning som riksdagen antog om att vi skulle ha 30 96 svenska varor på den svenska marknaden. De siffror som industriministern pekar på är ett beställningsjobb som industriverket har gjort åt industriministern, där man har räknat in inte bara vad den svenska textilindustrin producerar för den svenska marknaden utan även det som den producerar för utländska marknader, och det ingick aldrig i målet. Jag skall ta och citera en socialdemokratisk reservation från 1982: ”Det måste enligt utskottets mening vara regeringens ansvar att ställa utvecklingen i branschen i relation till målet att en andel av 30 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror skall utgöras av svenska varor — — =.” Det är alltså någonting annat, och det är det jag har frågat om. 10 96 av tekoprodukterna är således svensktillverkade, inte 30 96. Den gången tyckte den socialdemokratiska oppositionen att regeringen borde göra någonting. Jag måste i det sammanhanget säga att man i dag har betydligt större anledning att göra någonting, eftersom svensk tekoindustri har förlorat ytterligare mark. Det är mycket oroande att så är fallet. Min fråga kvarstår: Vad vill regeringen göra för att förbättra situationen? Vad man gör är ju att man talar om en nedtrappning, om en liberalisering av handelsförbindelser osv.
Fru talman! Lennart Brunander talar om en negativ utveckling. Då hävdar jag att han känner verkligheten dåligt. Jag förstår helt enkelt inte vad Lennart Brunander menar. Jag vill framhålla att svensk tekoindustri under 1980-talet har haft en positiv utveckling i jämförelse med förhållandena under 1970-talet. Textilindustrins produktion har hela tiden ökat och nedgången i trikåoch konfektionsindustriernas produktion har bromsats upp. Vidare har exporten hela tiden ökat — såväl inom konfektionsindustrin som inom textilindustrin — och sysselsättningsläget har stabiliserats. För ett par tre veckor sedan besökte jag Sjuhäradsbygden. Jag hade då samtal både med företrädare för regionala myndigheter och med företagens företrädare, liksom med fackliga representanter från företagen. Alla var överens om en sak, nämligen att det nu går bra för svensk tekoindustri.
Fru talman! Fakta kvarstår trots allt, det finns vissa bekymmer. När det gäller den svenska marknaden förlorar man mark, och det måste väl ändå bekymra även industriministern. Det bekymrar i varje fall oss som lever och bor i Sjuhäradsbygden. Jag hoppas att industriministern tar åt sig av det här och funderar över dessa saker, därför att den här utvecklingen får inte fortsätta. Om det nu är så, att industriministern vill ha en annan målsättning, kan vi naturligtvis diskutera den saken och relatera till någonting annat. Men då måste regeringen komma med ett förslag som vi sedan får besluta om här i riksdagen. Riksdagens beslut om att målsättningen skall vara 30 96 gäller ju fortfarande.
Fru talman! Vad jag tar åt mig är en del av äran för de framgångar som vi har haft när det gäller tekoindustrin. Vi har ju lyckats vända en negativ utveckling till en positiv. Äntligen har svensk tekoindustri börjat tvätta av sig krisstämpeln. På den s.k. tekodagen i Göteborg, då över 1 000 företrädare för svensk tekoindustri hade samlats för att planera för framtiden, slog man fast att tekoindustrin är en framtidsbransch. Därför gör det mig litet bekymrad att Lennart Brunander vill fortsätta att krisstämpla tekobranschen och att göra det svårare för företagen att utveckla denna bransch. Varje gång Lennart Brunander och andra uttalar sig och fäller en undergångsdom över svensk teko skräms ju unga människor när det gäller att söka sig till branschen. Det problem som jag mötte under min tekoresa i Sjuhäradsbygden var just att man hade svårt att finna tillräckligt med arbetskraft. I dag söker man således arbetskraft till branschen.
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 29 oktober skriver industriministern med hänvisning till de regionala utvecklingsfondernas verksamhet: ”Jag vill påstå att vi har ett mycket väl utbyggt kontaktnät mellan politiker, administratörer och företag på olika nivåer i landet. Detta utesluter emellertid inte att det kan bli bättre. Jag är öppen för alla konstruktiva idéer och förslag i den riktningen.” Är industriministern beredd att lägga fram förslag om ändring i bestämmelserna för utvecklingsfondernas verksamhet så att inte blott tillverkningsföretag utan även tjänsteproducerande företag kan komma i åtnjutande av fondernas förmånliga kreditvillkor?
Fru talman! Det är riktigt att det inte skall vara någon undergångsstämning och att man inte skall sätta någon krisstämpel på tekoindustrin. Företagen är i dag väldigt måna om att få bort krisstämpeln. Det försöker man åstadkomma av egen kraft — inte med hjälp av regeringen. Men företagen måste få stöd för att kunna ta sig ur de bekymmer som de faktiskt har. Tillgängliga siffror talar ju sitt tydliga språk. Det är bara synd att industriministern inte vill erkänna att de siffrorna är riktiga.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om ändring i bestämmelserna för utvecklingsfondernas verksamhet, så att inte bara tillverkningsföretag utan även tjänsteproducerande företag kan komma i åtnjutande av fondernas finansieringsverksamhet. De regionala utvecklingsfonderna bedriver finansieringsverksamhet i huvudsak med medel som har anvisats till fonderna i form av statsbidrag. Verksamheten regleras i förordningen om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond. Fonderna kan medverka som finansiärer på olika sätt. S. k. rörelselån är i regel förknippade med regelbundna amorteringar och ränta. Lånesäkerheterna är sämre än de som bankerna brukar acceptera. Vidare kan fonderna teckna garantier för lån i bank. Slutligen kan fonderna lämna s.k. utvecklingskapital, där sedvanlig återbetalning kan ersättas med att fonden i fråga får betalt i form av royalty eller annan andel i de framtida intäkterna av det finansierade projektet eller av företagets verksamhet i dess helhet. Avsikten är att fondernas finansiering skall ligga på en hög risknivå men att verksamheten inte skall innehålla några subventionselement. Målgruppen för utvecklingsfondernas finansieringsverksamhet är för närvarande begränsad till i huvudsak tillverkande företag. Jag vill dock framhålla att vissa tjänsteföretag redan i dag ingår i målgruppen. Det gäller företag som tillhandahåller service till industrin och företag inom turistnäringen. Även andra typer av företag kan få del av fondernas finansiering om det finns särskilda skäl i de enskilda fallen. Så sker också på flera håll. Jag är medveten om att det finns en betydande dynamik i många små tjänsteföretag och att samhället ibland kan behöva göra speciella insatser för att ta till vara dessa företags utvecklingspotential. För närvarande bereds inom industridepartementet bl.a. statens industriverks anslagsframställning för tiden fr.o.m. budgetåret 1987/88. I samband därmed övervägs vissa frågor om de regionala utvecklingsfondernas framtida verksamhet. Regeringen avser att redovisa sin syn på dessa frågor i början av år 1987.
Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag kan bl.a. konstatera att beskrivningen av verksamheten i den utsträckning som den redovisades är fullt korrekt — och det hade varit konstigt annars. Industriministern säger i svaret: ”Målgruppen för utvecklingsfondernas finansieringsverksamhet är för närvarande begränsad till i huvudsak tillverkande företag.” Det är det som är det paradoxala. De tillverkande företagen i Sverige svarar för bara 35 96 av den totala sysselsättningen, medan de tjänsteproducerande företagen, både offentliga och enskilda, svarar för 65 90 av sysselsättningen och därmed utgör den dominerande verksamheten. Utvecklingsfondernas verksamhet borde naturligtvis i första hand inriktas på tjänsteproducerande företag, medan fonden i särskilda fall kan satsa på tillverkande företag. Det är glädjande att industriministern är medveten om den dynamik som små tjänsteproducerande företag representerar och att det även där kan finnas behov av vissa insatser. Samtidigt är just detta ett bra exempel på hur långsamt vi anpassar oss till en snabb utveckling — det tar tid innan vi inser att vi egentligen gör tvärtemot vad vi skall göra. Industriministern ger dock löften, när han säger att han överväger ”vissa frågor om de regionala utvecklingsfondernas framtida verksamhet” och att regeringen ”avser att redovisa sin syn på dessa frågor i början av år 1987”. Jag uttrycker då den förhoppningen att regeringen verkligen skall ge prov på nytänkande, med hänsyn till den struktur som Sveriges näringsliv har i dag, när det görs distinktioner mellan tjänsteproducerande och tillverkande företag.
Fru talman! Får jag möjligen tillägga en sak som det inte fanns plats att ta upp i svaret, nämligen att utvecklingsfonderna inte bara bedriver finansieringsverksamhet utan också olika former av företagsservice — något som jag vet att Hugo Hegeland väl känner till. Det gäller insatser i form av information, rådgivning och utbildning. Målgruppen är inte fullt så preciserad till vissa branscher som när det gäller själva finansieringsverksamheten. Det är då viktigt att veta att denna service inriktas just mot företag med goda utvecklingsmöjligheter, och där finns också tjänstesektorn. Fonderna bedriver alltså en omfattande rådgivningsoch utbildningsverksamhet för att stimulera nyetablering. De särskilda starta-eget-kurserna har faktiskt omfattat många små företag inom tjänstesektorn. De deltagare som går på kurserna avser att starta nya företag inom olika tjänsteproducerande företag. Fonderna bedriver alltså redan i dag till viss del den verksamhet som Hugo Hegeland är ute efter.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för kompletteringen, som kan vara angelägen för dem som inte känner till förhållandena så väl. Det är alldeles riktigt att det förekommer rådgivande och informativ verksamhet från utvecklingsfonderna till samtliga företag, men det är en ringa del och den som betyder minst för företagen. Jag har också haft kontakt med rader av småföretag, och de klagar just på att stödet till riskfinansiering är konstruerat för att passa de tillverkande företagen. Därigenom stimuleras investeringar i lokaler och maskiner, förläggning av viss verksamhet till stödområden osv. Man borde vända på detta, så att fondernas kapital i långt större utsträckning skulle kunna utnyttjas för de tjänsteproducerande företagen.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att statligt ägda företag på ett bättre sätt än för närvarande uppfyller sitt miljöansvar. Det åligger självfallet SSAB, Svenskt Stål AB, såväl som andra statligt eller privat ägda företag att uppfylla de utsläppskrav och andra krav som fastställts i ett tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen. I de fall då det i tillståndsbeslutet inte särskilt angetts vilka skyddsåtgärder som skall vidtas, ankommer det på varje företags styrelse och ledning att själv bedöma om det krävs investeringar i reningsutrustning eller andra åtgärder för att utsläppen inte skall överskrida tillåtna nivåer. Några speciella åtgärder riktade mot de statliga företagen är jag inte beredd att vidta, eftersom skyldigheten att ta hänsyn till miljön gäller samtliga företag oavsett ägarform.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. SSAB i Domnarvet har haft besvär med stoftutsläpp under många år. Det har funnits en koncessionsdom, som man har fått förlängd till den 1 september 1986. Min fråga innebär om industriministern är beredd att göra något åt en företagsledning som vägrar investera i det mest effektiva man kan ha, nämligen ett rökgasfilter. Ledningen för SSAB säger att den inte vill göra den investeringen. Den har under lång tid försökt komma undan på allt sätt under hänvisning till företagsekonomi. Industriministern säger i svaret att företagsledningen skall rätta sig efter givna normer. Men läget just nu är att den inte uppfyller normerna. Med en välvillig tolkning av skrivningen i industriministerns svar kan man betrakta svaret som en knäpp på näsan på en ledning som nu inte uppfyller kraven. Kanske man, av den omskrivning som görs, kan förstå att industriministern säger till ledningen att den måste göra något. Just nu är det nämligen ett katastrofalt läge. Vad värre är: I brist på investeringar i nya produktionsmedel är det nästan företagssabotage att inte investera så att man åtminstone uppfyller kraven vad gäller rening. Annars kan ju företagen hamna i ytterligt svåra industripolitiska ställningstaganden framöver. Jag kanske inte kan bedöma det riktigt, men måhända är det bl.a. miljöhänsyn som ligger bakom den ommöblering som har skett i SSAB:s styrelse — vad vet jag. I vilket fall som helst har de ansvariga i SSAB, såvitt jag kan förstå, nu av regeringen fått en viktig tankeställare, nämligen att kraven måste uppfyllas.
Fru talman! Det är ett mycket viktigt problem som Lars-Ove Hagberg tar upp i sin fråga. Jag tror också att vi är överens om att alla företag, oavsett ägarform, måste ta sitt ansvar för miljön och uppfylla de normer samhället ställer upp. SSAB har haft svårigheter att vid elektrostålugnen i Borlänge pressa ned utsläppen av stoft så att det kommer att ligga under de nya gränsvärden som gäller per den 1 september 1986. SSAB har dock presenterat ett åtgärdsprogram som länsstyrelsen för närvarande går igenom. Jag har erfarit att man räknar med att nu kunna klara dessa nya gränsvärden, vilket är bra. Jag hoppas att både jag och Lars-Ove Hagberg skall bli nöjda med de resultat som uppnås.
Fru talman! Problemet är väl att man under en lång tid bara har lovat. Just elektrostålverkets stoftutsläpp är en ganska lång följetong. När tungmetallutsläpp och giftiga dioxiner har kommit in i bilden blir det ännu allvarligare. Även om industriministern nu hyser förhoppningar, skall vi kanske inte ta dem alltför allvarligt. Fortfarande vägrar man att investera i ett rökgasfilter som, såvitt jag förstår, är absolut nödvändigt för att komma långt under det värde som bestämts och som även det är för högt med tanke på att det endast gäller stoft och icke tungmetaller och dioxiner. Det är alltså ett mycket allvarligt problem. För att klara problemet och för att det skall kunna bli en någorlunda rimlig miljö i min hembygd, måste man komma åtskilligt under 0,4 kg per producerat ton.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig om det föreligger en utvärdering av nedsättningen av socialavgifterna i Norrbottens län. Regeringen uppdrog i mars 1984 åt statens industriverk att följa upp och utvärdera effekterna av den nedsättning av socialavgifterna i Norrbottens län som gäller från början av år 1984. Statens industriverk har i maj 1986 till industridepartementet redovisat en lägesrapport om utvärderingsarbetet i vad gäller metodutformning, datainsamling, m.m. Några utvärderingsresultat redovisas inte i rapporten. Av lägesrapporten framgår att utvärderingen beräknas bli klar i början av år 1988.

Herr talman! Viola Claesson har ställt följande frågor till mig: 1. Vilka garantier får staten i utbyte mot eftergifter till de nya privata ägarna på 60 milj.kr. förutom den krona som ägarna skall betala till Procordia? Hur många anställda kan räkna med att ha sina arbeten kvar och under hur lång tid? 2. Har den siste koncernchefen, Risto Koskenranta, Procordias och regeringens fulla förtroende efter de senaste årens mångmiljonförluster, Björn Borg-projektet etc.? 3. Hur tolkar industriministern Koskenrantas uttalanden om en ny fabrikörsanda och flexibilitet, som skall prägla den nya privatägda koncernen? Procordia AB har sålt sina aktier i Eiser AB till ett konsortium, bestående av ledningen inom Eiser och dess dotterbolag. Enligt Procordias bedömning kan Eiser i framtiden utvecklas bättre av de nya ägarna än vad företaget annars skulle kunna göra. I samband med försäljningen har Procordia medverkat till att skapa finansiella förutsättningar för Eiserkoncernens fortsatta utveckling. Försäljningen av Eiserkoncernen är en affärstransaktion som skett mellan Procordia och nämnda konsortium. Några sysselsättningsgarantier finns inte i avtalet. Procordia utgår från att de nya ägarna har köpt företaget för att driva det vidare. De finansiella insatserna som Procordia gör ger goda förutsättningar för detta. Med hänvisning till vad som är brukligt kommenterar jag inte den andra och den tredje frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Samtidigt beklagar jag det bruk som gör det omöjligt att här i riksdagen få rejäla svar på rejäla frågor. Procordia har varit ägare till tekoföretaget Eiser, som har varit den största textiloch konfektionsjätten i Sverige. När Procordia sålde Eiserkoncernen efter många års elände uttalar statliga Procordias chef följande om Eiser: Nu har Eiser fått möjlighet att stå på egna ben. Vi är glada att Eiser nu på detta sätt hamnar i en positiv atmosfär med kunskap och branscherfarenhet bland de nya ägarna. Den nygamla koncernchefen Risto Koskenranta säger om sig själv och den nya ägargruppen: De som är mest insatta i verksamheten är med i konsortiet, dvs. den nya företagsbildningen. Textilbranschen kräver ett visst mått av fabrikörsanda och flexibilitet. Jag kan alltså inte få en kommentar av industriministern om detta märkliga uttalande. Uttalandet är anmärkningsvärt sett i ett perspektiv från tekojättens födelse till dagens situation, då återstående delar av koncernen säljs och slumpas bort för en krona. Från början fanns det närmare 6 500 anställda i flera olika textiloch konfektionsföretag inom Eiserkoncernen. I dag återstår en femtedel efter beryktade nedläggningar och försäljningar. Thage Peterson! Bakom alla dessa siffror finns det ju människor av kött och blod, med ängslan inför en oviss framtid påh en arbetsmarknad i kris — sömmerskor i olika åldrar med lång yrkeserfarenhet och känsla för sitt jobb. Där finns kvinnor och män från min egen bygd, Sjuhäradsbygden, och från Lycksele, Norsjö, Skellefteå och Sollefteå som tidigare, åtminstone under en period, trodde på en framtid utan arbetslöshet för sig och sin bygd. De kvinnor som kämpade mot tekodirektörer, vilka kommit och gått och genom sina erfarenheter haft egna uppfattningar om hur hundratals tekoarbetsplatser skulle kunna tryggas och räddas, fick aldrig en chans att i lugn och ro utveckla sina idéer. Själv hade jag nära kontakt med de kvinnor som kämpade för Eiser Strump i Borås. Vi minns kanske alla bilderna från massmedia när represantanter för sömmerskorna i Borås uppvaktade dåvarande biträdande industriminister Roine Carlsson. De fick jaga honom i kanslihusets korridorer utan att få ett endaste ord som svar på sina frågor om hur man skulle kunna rädda företaget och om det fanns möjlighet att få regeringens stöd. Det är en ynklig hantering av Eiserkoncernen som skett genom åren. Det är lika ynkligt att inte nu kunna lämna ett besked till dem som i dag är oroliga just därför att de inte har fått några garantier för sina arbeten i framtiden. Herr talman! Jag tycker åtminstone att industriministern något skulle kunna kommentera de gångna årens verksamhet. Jag ställde en fråga förra våren om Jersey-Modeller. Företaget hade blivit illa hanterat av ledningen under Procordias förmynderskap. Men det hade inte drabbat direktörer i kritstreckrandiga kostymer. Det hade naturligtvis drabbat sömmerskorna. Dessa berättade att man genom ett delvis hemlighållet avtal satsat miljontals kronor i Björn Borg-projektet, som det kallades, och köpt in en helt ny maskinpark som man hoppades på. Men denna maskinpark stod outnyttjad i Borås, medan man importerade kläder från Hongkong till detta statliga företag! Detta är bara ett i raden av många exempel där sömmerskorna och de övriga anställda kan berätta om dålig hantering. Just dessa anställda har haft egna förslag till hur de skulle kunna ta över verksamheten. Anställda vid Eiser Strump i Borås har kommit med sådana förslag. Karin Andersson, en av de anställda, var den som kände till inköpsrutinerna och hade många affärskontakter som hon ville utveckla. Men hon fick kalla handen av regeringen, av Procordia och verkställande direktörer i Eisers ledning. Herr talman! Det är precis dessa direktörer som nu fått köpa företaget för en krona. Vilken skymf mot de anställda! Jag begär å dessa sömmerskors vägnar att de åtminstone skall få en kommentar till denna hantering och försäljningen för en krona. Men det räcker inte heller med försäljningen för en krona. De nya direktörerna har fått ca 60 milj.kr. på olika sätt efterskänkta för att kunna driva företaget vidare i denna s.k. fabrikörsanda. Går det inte att ge några som helst garantier i ett sådant fall? Till sist: Skulle Thage Peterson vilja kommentera detta förhållande? Precis som i alla andra fall inom Eiser och precis som i de allra värsta fallen av privatkapitalistisk företagsamhet där direktörer styr och ställer med de anställda, fick de anställda inom Eiserkoncernen reda på denna enkronasförsäljning via massmedia. De fick inte en chans till MBL-förhandlingar. Är detta den stil inom arbetslivet som industriministern förordar?

Herr talman! Jag har utgått från att både frågeinstitutet och interpellationsinstitutet enligt regeringsformen är till för att riksdagsledamöter skall kunna ställa en fråga eller interpellation till statsråd i angelägenhet som angår statsrådets tjänsteutövning. Det är bara regeringens och statsrådens göranden och låtanden som på så vis kan debatteras i riksdagen. Jag kan därför inte kommentera direkt kritik mot eller direkta omdömen om enskilda personer, som interpellanten ber att jag skall göra. Det är därför som jag i mitt svar också sade att jag med hänsyn till vad brukligt är inte kan kommentera andra och tredje frågan i interpellationen. Så till sakfrågan.

Detta har alltså Procordia medverkat till. Det är självfallet att jag har många synpunkter på de gångna årens verksamhet inom FEiser. Jag har många synpunkter på hur koncernen byggdes upp och också på hur beslut och hantering centraliserades, tvärtemot vad jag tror skulle ha varit riktigt för textiloch konfektionsindustrin. Under resans gång har mycket stora statliga insatser gjorts i Eiserkoncernen, men de har inte varit tillräckliga för att koncernen skulle uppnå lönsamhet, även om förutsättningarna att uppnå detta mål nu är bättre efter den kraftiga omstruktureringen av verksamheten. Jag vet inte om Viola Claesson har tillgång till siffran, och jag har inte tidigare nämnt den i kammaren för riksdagens ledamöter, men staten har faktiskt under dessa år pumpat in pengar i storleksordningen 800 milj.kr. i Eiserkoncernen för att få ordning och reda och få framtid i koncernen. Det har inte räckt till. I det läget gjorde Procordia den bedömningen att Eiser kan utvecklas bättre hos nya ägare, och jag delar den bedömningen. Jag tror att det ligger mycket i detta. Ytterligare ett skäl till denna bedömning är att erfarenheter från andra konfektionsföretag visar att ett direkt ägarengagemang i ledningen för företaget är positivt för företagets utveckling. Att ledningen så att säga finns ute i produktionen och därmed också kan påverka produktionsförutsättningarna och vardagen ute i företaget är alltså gynnsamt. Jag tror inte på centraliseringar av beslut om val av tygkvalitet, design, formgivning och vilka olika modeller som skall ingå i de olika kollektionerna. Sådana beslut lämpar det sig att fatta ute i företagen. Kan då koncernen leva vidare efter en annan filosofi menar jag att det är riktigt. Jag vill sedan — litet grand med hänsyn till de allmänna omdömena kring teko för närvarande — tillägga följande. Jag har nyligen genomfört en tekoresa i Viola Claessons hembygder i Sjuhäradsbygden. Jag mötte mycket av optimism och framtidstro. Jag tror att det beror på att svensk tekoindustri har haft en positiv utveckling under 80-talet jämfört med 70-talet. Textilindustrins produktion har hela tiden ökat. Nedgången i trikåoch konfektionsindustriernas produktion har bromsats upp. Exporten har hela tiden ökat, såväl för konfektionssom för textilindustrin, och sysselsättningen har stabiliserats. Vad beror detta på? Vad beror det på att svensk tekoindustri äntligen har börjat tvätta av sig krisstämpeln och att branschen, de anställda och de fackliga organisationerna nu anser att teko är en framtidsbransch? Det beror på att det har kommit in nya tongångar i industrin, där just satsningar på kvalitet, design och formgivning, på roligare kläder, har kommit att bli positiva inslag. Men det beror också på att de anställda och deras organisationer genom decentralisering fått mer att säga till om i den löpande produktionen. Därför säger jag: Varför ser inte Viola Claesson någon gång på det positiva i den utveckling som ägt rum? Det pekar ändå framåt.

Herr talman! Det var något litet mer av öppenhjärtighet i Thage G. Petersons replik. Men den öppenhjärtighet som bl.a. gäller den totala summa som staten har pumpat in i Eiserkoncernen styrker egentligen bara den hårda kritik som funnits genom åren. Det är detta industriministern inte riktigt tycks begripa. Om nu staten har pumpat in 800 milj.kr. för att få ordning och reda, har ju de anställda från och till under de här åren framfört en mycket hård kritik av hur dessa miljoner har använts och bollats med av tekodirektörerna. Det är detta saken gäller. Samma direktörer som så vårdslöst har bollat med sammanlagt 800 miljoner och som också varit med om att avskeda en mängd människor får nu ta över hela Eiserkoncernen för en krona. Det går inte ihop att sedan komma och säga till de anställda att de skall se ljust på framtiden. Hur skall de kunna hysa förtroende för direktörer som har agerat på det sättet? Det som är så märkligt är att Procordia tycks göra det. För att något påminna om vad som förevarit vill jag citera ur ett brev som för några år sedan kom till oss här i riksdagen från ett Eiserföretags anställda. Brevet hade föregåtts av upprepade propåer till regeringen. ”Kasta inte skattemiljoner i sjön!” börjar de fackliga representanterna sitt brev. De säger att Eiserklubbarna flera gånger påpekat att de vill ha en annan ordning och att de vill vara med och bestämma, men att ingenting har hänt, utan direktörerna får fortsätta att bolla med pengarna. Brevet fortsätter: ”Inget förtroende för koncernledningen! Enligt vår uppfattning ger avsaknaden av en långsiktig, strategisk planering och en detaljerad plan för nu pågående organisationsförändring inte något utrymme åt förtroende för koncernledningens sätt att möta framtiden!” Detta är ett exempel av många, Thage G. Peterson, på vad de anställda framfört både i öppna brev och på annat sätt till regeringar av olika kulörer. När vi debatterade den här frågan i mars förutspådde jag faktiskt, med utgångspunkt i det också då ganska lättviktiga svar jag hade fått, att den socialdemokratiska regeringen var på väg att avveckla hela Eiserkoncernen eller att privatisera den och lämna över den till kapitalets krafter. Precie detta har skett.

Herr talman!

Jag började mitt anförande i den allmänpolitiska debatten med att säga att den regionala balansen försämrats i landet under 1980-talet. Jag beskrev där också de positiva sidorna i utvecklingen under senare år med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet i hela landet, även i de län och regioner som tappat befolkning. Jag nämnde om de kraftigt ökade regionalpolitiska insatserna sedan regeringsskiftet år 1982 med en fördubbling av de ordinarie anslagen och omfattande särskilda åtgärder i regioner med speciellt stora problem. Jag konstaterade också att de gjorda satsningarna har givit goda resultat. Regionalpolitiskt stöd har under de senaste fyra åren medverkat till att ca 16 000 nya arbetstillfällen skapats i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet. Regionalpolitiskt stöd har i ökad utsträckning också gått till insatser för att allmänt stärka näringslivsmiljön i dessa delar av landet, t.ex. till förstärkt forskning och högskoleutbildning, teknikspridning, uppbyggnad av teknikcentra m.m. Jag tog fram Norrbotten som ett exempel på att det går att åstadkomma förbättringar genom kraftfulla och målmedvetna satsningar även i regioner med mycket omfattande problem. Jag pekade på den förändring i positiv riktning som skett i länet under de senaste åren, samtidigt som jag underströk att det finns stora problem kvar med hög arbetslöshet och omfattande nettoutflyttning. Det är enligt min mening viktigt att notera och beskriva både de ljusa och de mörka sidorna i länets utveckling, att se problemen men också möjligheterna och vägarna att komma ur dem. Även om problemen fortfarande är stora vill jag hävda att det hänt mycket positivt i länet de senaste åren. Detta framgår också av den höstrapport från länsarbetsnämnden som Erik Holmkvist hänvisar till i sin interpellation. Rapporten inleds med konstaterandet att ”arbetsmarknadsläget i länet har utvecklats positivt under året. Sysselsättningen har varit högre än någonsin tidigare. Arbetslösheten har under året legat på en lägre nivå än under hela 1980-talet. Även antalet personer i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete har haft en lägre omfattning jämfört med de tre senaste åren.” Den allmänna ekonomiska politiken, de ökade regionalpolitiska anslagen och de särskilda Norrbottensatsningarna våren 1983 har givit goda resultat. Genom de omfattande insatser som gjorts för att stabilisera och utveckla de statliga basindustrierna och för att bredda och stärka det övriga näringslivet — uppemot 4 miljarder kronor har satts in i olika åtgärder sedan år 1983 — har den tidigare nedgången hejdats och förbytts i en ny positiv utveckling med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Nya verksamheter och företag har utvecklats och etablerats. Det gäller framtidsinriktade och högteknologiska verksamheter t.ex. inom rymdoch dataområdet men också inom andra verksamhetsgrenar. Särskilda medel har bl.a. gått till utvecklingsfonden, högskolan, satsningar inom rymdoch dataområdet samt uppbyggandet av fastbränsleanläggningar i länets kommuner. Det är dessa satsningar och de förbättringar som uppnåtts under de senaste åren som gör att det nu finns en ny framtidstro och optimism i arbetet med att lösa länets problem. Det förvånar mig om Erik Holmkvist inte känner till de stora satsningar som regeringen gjort i Norrbotten sedan 1982 och om han inte märkt den förändring som ägt rum i Norrbotten av framtidstro och synen på länets möjligheter. Strukturomvandlingen kommer i Norrbotten — liksom i andra delar av landet — naturligtvis att gå vidare och nya problem kommer att uppstå, Prot. 1986/87:33 problem som måste hanteras och lösas. De erfarenheter som vunnits under 21 november 1986 de senaste årens intensiva arbete med denna typ av frågor och den = 20 a a framtidstro som nu präglar arbetet i länet utgör en viktig grund för att möta nya strukturproblem som kan uppstå och för att utveckla länet vidare. Jag vet att länsstyrelsen i Norrbotten fått både privata och statliga företag i länet att delta i det arbete som pågår på olika områden för att förstärka och utveckla näringslivet och sysselsättningen i länet. Löntagarfondernas placeringar skall ske med utgångspunkt i de allmänna förutsättningar som gäller för fondernas verksamhet, bl.a. kravet på viss avkastning. Det har uttryckligen sagts att löntagarfonderna inte skall tilldelas något regionalpolitiskt ansvar eller att placeringarna skall begränsas till vissa regioner. Styrelserna har emellertid genom sin sammansättning en regional förankring som i sig kan innebära att de med särskild uppmärksamhet följer utvecklingen av näringslivet inom sina områden. Regeringen avser inte att föreslå någon ändring av de grundläggande principer för löntagarfondernas placeringar av medel som antogs av riksdagen i samband med att löntagarfonderna infördes. När det gäller energipriserna är det av flera skäl svårt att i dag göra säkra prognoser över hur utvecklingen kommer att bli i ett längre perspektiv. Regeringens politik på detta område syftar bl.a. till att säkerställa industrins behov av billig och säker elförsörjning.

Herr talman! Tack, herr industriminister, för svaret på min interpellation. Av svaret framgår alldeles tydligt det stora intresse industriministern har för frågor rörande Norrland i allmänhet och kanske Norrbotten i synnerhet. Jag delar industriministerns mening att det har hänt mycket i Norrbotten de senaste fem sex åren. Jag understryker det gärna. Men det är långt ifrån tillräckligt. Det förvånar mig dock att industriministern har läst länsarbetsnämndens i Norrbotten rapport så enögt att han totalt missat den dova och varnande grundtonen. Inte heller kan de tydliga hoten mot våra stora statliga basindustrier, och även en del privata, ha undgått industriministern — hoten om nedskärningar och nedläggningar. Det kan knappast ha undgått honom att dessa våra basindustriers lönsamhet mer kan komma att bero på dollarkursens utveckling än på insatser i företagen. Vi kan heller inte undvika att konstatera att såväl landsting som kommuner i dag har näst intill anställningsstopp. Den beskrivning jag gett över Norrbottens utveckling de närmaste åren — baserad på bl.a. länsarbetsnämndens rapport — borde stämma till eftertanke. Här hjälper oss inte hurtighet, herr industriminister. Jag tyckte nog att industriministern i den allmänpolitiska debatten var alltför hurtig i sin bedömning av Norrbottens framtid. Herr talman! Utflyttningen ökar igen, inte bara i Norrbotten. Stora delar av vårt land har en utflyttning in mot storstadsområdena. För 1986 beräknas den bli lika stor som förra året, eller ca 1 500 personer. Mellan 1982 och 1985 har ca 5 000 personer flyttat från länet, framför allt unga och välutbildade. De har tvingats till något av storstadsområdenas bostadsbrist, långa resor, 1 sociala problem och splittrade relationer. Jag vill fråga industriministern: Tyder det här på framtidstro i Norrbotten? Arbetskraftsefterfrågan tenderar att minska i vårt län enligt länsarbetsnämndens rapport, i synnerhet bland ungdom, bland kvinnor i glesbygd och bland handikappade. Utöver detta riskerar vi uppenbart att under de närmaste åren förlora flera hundra, kanske tusentalet jobb inom industriföretagen. Boliden, ASSI, LKAB och SSAB - alla är de utsatta för hot under de kommande åren. Detta händer sedan de statliga basindustrierna minskat sina anställda med 5 100 under åren 1974-1985. Utvecklingen ser ut att fortsätta. Norrbotten är på väg att slås ut industriellt. Det får inte hända! Industriministern slår sig för bröstet och utropar: 16 000 jobb har skapats genom regionalpolitiska insatser under de senaste fyra åren! De gjorda satsningarna har givit resultat, säger han. Jag tycker det är bra att vi har fått 16 000 nya jobb, och det kan i vissa stycken ses positivt. Men jag vet inte riktigt vilken målsättning industriministern känner sig nöjd med. Jag vill bara påminna om att enbart i de norra länen erfordras det 50 000-55 000 nya jobb för att vi skall nå en fullgod sysselsättningsgrad. I Norrbotten rör det sig om 15 000-17 000 nya jobb, förutom alla dem som vi är på väg att förlora de närmaste åren — trots vår regionalpolitik, trots alla de miljarder vi satsat genom åren och trots alla ärliga ansträngningar vi gjort från alla partiers sida. Vi behöver en ny regionalpolitik, men allra först en ny skattepolitik och en ny näringspolitik. Vi behöver en politik som stimulerar, som inte innebär höjda skatter utan sänkta, som inte innebär fler regler utan färre, som innebär mindre av tvång och mindre av krångel. Jag vet att ambitionen finns, men det går alldeles för sakta i detta avseende. Industriministern konstaterar att löntagarfonderna inte tilldelats något regionalpolitiskt ansvar. Detta har jag inte heller begärt. Vad min fråga gällde var huruvida löntagarfonderna, även under kommande år, skall få fortsätta att dränera Norrlandsföretagen på riskvilliga vinstmedel, som sedan används till fortsatt arbete med att stötta upp aktieägarna i de stora börsföretagen Volvo, Fermenta, Electrolux, ASEA etc. utan att dessa samtidigt är tillräckligt motiverade att stödja det norrländska näringslivet — så länge vi nu har fonderna. Eller är det möjligen så — 0, sataniska tanke! — att företagen i Norrbotten inte vill ha att göra med löntagarfonderna i sina affärer? Fram till 1990 kommer norrländska företag, kommuner och landsting att ha bidragit med miljardbelopp till löntagarfonderna — pengar som har gått till köp av börsaktier men som kunde ha bidragit till att skapa tusentals jobb och högre reallön.

Herr talman! Det var klädsamt att Erik Holmkvist ändå gick upp här i talarstolen och erkände att regeringen har gjort stora regionalpolitiska insatser i Norrbotten och att utvecklingen har varit positiv för Norrbotten. Jag kunde också utläsa att regeringen har ett intresse — t.o.m. ett stort intresse — för utvecklingen i Norrbotten. De insatser som vi gjort har bevisat detta. Behoven är stora i Norrbotten. Jag delar den uppfattningen. I åtskilliga riksdagsdebatter har jag också pekat på läget i Norrbotten och på vilka insatser som behövs där — även om regeringen redan har gjort stora insatser. Men vad kommer då Erik Holmkvist själv med i sin interpellation och i sitt inlägg här? Ja, han ställer krav på de statliga företagen. Staten och de statliga företagen skall ständigt göra nya insatser. Men det privata näringslivet finns inte i Erik Holmkvists tankebanor. Det privata näringslivet nämns inte. Det är helt borta. Det gäller också när centerpartister och folkpartister från Norrbotten uppträder. Hela tiden är det samma visa: det är regeringen och de statliga företagen som skall göra något. Man har aldrig några anspråk på det privata näringslivet, som står de borgerliga partierna nära. Jag skulle ta Erik Holmkvist och andra litet mer på allvar om de också ställde krav på det privata näringslivet. Den socialdemokratiska regeringen har infört lägre socialavgifter i Norrbotten för att stärka näringslivet där. Avgifterna är nu 10 96 lägre. Vi försökte så att säga att sälja Norrbotten till privata företag med hjälp av denna lägre avgift. Vidare tillsatte regeringen en särskild grupp som bestod av starka krafter och som gjorde uppvaktningar och hade överläggningar med 25—26 större svenska företag i syfte att förmå dem att etablera sig i Norrbotten eller att utöka verksamhten där. Inte i ett enda fall fick vi napp. Under den tid då vi så att säga vandrade runt på de privata företagens huvudoch koncernkontor hörde jag inte en enda borgerlig riksdagsledamot från Norrbotten kräva att de privata företagen skulle ta ett ansvar i Norrbotten. Då satt både Erik Holmkvist och Per-Ola Eriksson och de andra gömda i sina stugor och tyckte att den där verksamheten får industriministern och den socialdemokratiska regeringen svara för. Men det kom inte ett knäpp, inte ett ljud från de borgerliga lägren i Norrbotten om att det skulle göras insatser där uppe, och jag tycker att det var både dåligt och anmärkningsvärt. Sammantaget, Erik Holmkvist, har den ekonomiska politiken och de regionalpolitiska stödinsatserna gett resultat. Jag vill återigen framhålla, att från slutet av 1982 fram till i dag har regionalpolitiskt stöd lämnats till nyetableringar och utvidgningar som beräknas leda till över 16 000 nya arbetstillfällen, varav huvuddelen i skogslänen. Det är inget dåligt resultat — det är t.o.m. ett bra resultat. Nu blir Erik Holmkvist sur över att jag kan nämna ett så bra resultat — han tycker att jag slår mig för bröstet och verkar självbelåten, när jag redovisar detta resultat. De ökade resurserna till regionalpolitiken har i stor utsträckning gått till förstärkningar av de s.k. länsanslagen. Särskilda medel har avsatts för teknikspridning, och möjlighet har öppnats att lämna lokaliseringsstöd till lokala teknikcentra, varför sådana har startats på ett stort antal orter. Detta är resultatet, Erik Holmkvist, av den nya regionalpolitiken och den nya näringspolitiken, som kom efter sex misslyckade borgerliga år. Hur såg notan ut under de borgerliga åren? Vad var det som skedde efter de borgerliga åren? Det bör tas fram när ni nu framför kritik mot den socialdemokratiska regionalpolitiken. Under de borgerliga åren, under den period då centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken, försvann 155 000 industrijobb i Sverige, varav 34 000 i skogslänen. Det var resultatet av den borgerliga regionala politiken, och kris och dysterhet följde i regionerna. Jag reste i Norrbotten i början av 1980-talet, när de borgerliga styrde och ställde och hade ansvaret för regionalpolitiken. I kommun efter kommun sade människor att de skulle gå under där uppe i Norrbotten om det inte blev en ny regionalpolitik och en ny näringspolitik, där skogslänen sattes i centrum. Efter valsegern 1982 har vi socialdemokrater gjort insatser som har stärkt regionerna och skogslänen.

Herr talman! Industriministern gör samma misstag denna gång som under den allmänpolitiska debatten; han tycker att socialdemokraterna ganska bra har lyckats nå målsättningen när det har skapats 16 000 nya jobb — detta trots att jag alldeles nyss redovisade att det bara i Norrlandslänen fordras 50 000-55 000 nya jobb för att arbetsmarknaden där skall vara rimlig. Att regeringen skall visa stort intresse för Norrbotten är alldeles riktigt och helt på sin plats. Jag vill påminna industriministern om en annan sak som kan ha sitt intresse. I tidningsartiklar under sensommaren har industriministern hävdat att privat industri måste ta sitt ansvar för sysselsättningen på de orter där neddragningar kanske måste ske och där strukturförändringar är nödvändiga. I dag ser vi i Norrbotten att det privata Boliden har långtgående planer på ersättningsindustrier i Aitik, där personalen skall minskas med 150 personer, och det är lovvärt. Jag är ganska övertygad om att det är svårt att klara den målsättning som industriministern lade fram under sensommaren, men Boliden ser ut att vilja leva upp till det målet så långt möjligt. Hur är framförhållningen i de statliga företagen i Norrbotten, som under de närmaste åren kommer att drabbas mycket hårt? Vilka ersättningsindustrier planeras inom exempelvis SSAB och ASSI, där framför allt neddragningshotet är ganska aktuellt? Det kan vara av mycket stort intresse, industriministern, att Norrbotten och landet i övrigt får veta hur framförhållningen ser ut. Är den lika långt gående som den tycks ha varit inom Bolidenbolaget, för att nämna ett exempel? Jag vill påminna industriministern om att jag inte fick svar på mina frågor; kanhända svaren kommer i nästa inlägg. Jag påminde om att 5 100 industriarbeten har försvunnit från de statliga företagen de senaste tio åren. Den minskningen ser ut att fortsätta. Hur ser industriministern på det förhållandet att Norrbotten avindustrialiseras och att de företag som står för avindustrialiseringen ser ut att vara de statliga företagen? Det var väl ändå inte den utvecklingen industriministern hade tänkt sig mot bakgrund av det stora intresset för Norrbotten. Det är jag övertygad om, men jag vill gärna ha en liten redovisning kring detta. Löntagarfonderna, till sist, fortsätter att dränera Norrland och Norrbotten på riskvilligt vinstkapital. Skall det få fortsätta utan att industriministern motiverar dem att vända sin politik?

Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå i debatten, det brukar ibland kunna bli det i debatter med industriministern, vill jag inledningsvis understryka att jag tror på Norrbotten. Jag tror att det går att lyfta Norrbotten ur problemens och arbetslöshetens träskmarker. Men för detta krävs den rätta politiken. Jag önskar inget hellre än att unga och gamla i Norrbotten skall få samma trygghet som människor i andra delar av landet har. Det är därför vi från centerns sida så energiskt och intensivt slåss för att vårt län och andra glesbygdsområden skall få del av tryggheten och för att vi skall få ett Sverige med regional balans. Intill gränsen för tjatighet brukar vi i Norrbotten med stolthet tala om att de norrbottniska naturtillgångarna är så stora. De har minsann gett basindustrier i fråga om skog, malm och stål. Men detta räcker inte. Det visar dagens situation. Arbetslöshetens problem är så stora att de inte går att lösa med hjälp av de statliga basindustrierna. Det räcker heller inte med de skönmålningar av verkligheten i Norrbotten som brukar göras. Det gör socialdemokraterna i allmänhet och industriministern i synnerhet. — För Övrigt ber jag att få tacka industriministern för hans brev till mig för en tid sedan. Jag har lovat att återkomma. På en punkt har industriministern visserligen rätt. Det är då han säger att antalet arbetslösa nu är lägre än tidigare. Ja, men vad beror det på? Inte beror det på att vi haft en framgångsrik näringsoch regionalpolitik för länet. Det beror snarast på att vi har en effektiv utflyttningspolitik. Bara de senaste åren har antalet människor från länet som fått flyttningsbidrag uppgått till 8 500. Hittills i år har 1 874 personer fått flyttningsbidrag för att lämna länet. Jag vill inte investera i länets näringsliv med hjälp av löntagarfonderna, som Erik Holmkvist tycks vilja göra. Jag vill inte använda löntagarfonderna som ett näringsoch regionalpolitiskt instrument. Jag vill inte legitimera löntagarfonderna så. Framtiden känns oroande för länet. I synnerhet som regeringen talar om att det är osannolikt att statsmakterna kan ansvara för små orter som omger de mellanstora. Jag tycker att vi måste diskutera var framtidens näringsliv skall utvecklas. Skall det bli i Arlandastaden där de kreativa miljöerna, de kreativa företagen och de kreativa människorna skall finnas? Eller skall vi sprida denna kreativa miljö till alla delar av landet, inte minst till de områden som i dag har betydande problem med sysselsättningen? Jag menar att om vi inte lyckas skapa tillväxt i de nya branscherna, i framtidens branscher, i de områden som i dag har problem, kommer kanske det sista tåget att gå för ett län som Norrbotten. Det är emellertid också intressant att se vad regeringen har gjort för Norrbotten. Det som har hänt på den nya teknikens område är att regeringen har ställt upp bakom det privata näringslivets ambitioner att centralisera sin verksamhet och ytterligare koncentrera insatserna till Stockholmsregionen. Jag skulle vilja se litet mer handlingskraft hos regeringen för att förmå de företag som nu med iver drar i väg för att bygga Arlandastaden — och därmed ytterligare stärka Stockholmsregionen — till nytänkande så att de i stället investerar i ett län som Norrbotten. Men detta förutsätter en allmän ekonomisk politik som gör sådant möjligt för alla företag. I dag säger industriministern: Varför vill inte det privata näringslivet till Norrbotten? Ja, har industriministern närmare analyserat denna fråga? Gör det privata näringslivet bedömningen att den ekonomiska politik som regeringen för gör det betydligt mer gynnsamt för företagen att stanna kvar där de är i dag? Om man i stället lägger om den ekonomiska och näringspolitiska kursen och därigenom lyfter fram områden som Norrbotten i förhållande till storstadsområdena kanske man också kan få en annan inställning inom det privata näringslivet. Jag är den förste att beklaga att det privata näringslivet, i likhet med den statliga näringsverksamheten, inte har tagit större ansvar för glesbygdsområdena. Det är att beklaga att man utnyttjar sin styrka till att genom fortsatt koncentration dränera ett län som Norrbotten. För den skull är jag inte främmande för styrmedel i näringsoch regionalpolitiken. Men vi behöver också morötter, exempelvis ordentligt sänkta arbetsgivaravgifter. Vi behöver mer individinriktade åtgärder så att vi kan behålla de unga, kreativa människorna inom länet, i stället för att de skall bli någon sorts exportvara. Herr talman! Vi måste få en politik som inte sätter Norrbotten och andra glesbygdslän på framtidens bakkälke. Vi behöver en politik där län som Norrbotten också får vara med och åka i framtidens förstaklasskupé.

Herr talman! Industriministern säger att regeringen har satsat stora belopp på Norrbotten. Vi kan väl vara överens om varför: Jo, det är till följd av den enorma arbetslöshet som har funnits där uppe i så många år. Det har inte funnits något alternativ. Statsmakterna måste satsa på Norrbotten. Jag instämmer med Erik Holmkvist: Trots allt som gjorts räcker inte satsningarna. Mer måste göras där uppe, och frågan är bara vad och hur. Industriministern talar om att regeringen satsat 4 miljarder. Det rör sig alltså om enorma summor. Men innan jag börjar kommentera de insatser som industriministern har beskrivit här i dag, vill jag instämma i vad Erik Holmkvist säger om löntagarfondernas insatser. Folkpartiet var självfallet medvetet om att löntagarfonderna inte skulle komma att betyda någonting för glesbygden. Vi har också därför sagt nej till dem. Vi kan inte acceptera dem. Men den buskpropaganda som såväl socialdemokraterna som LO förde ute i glesbygden om att satsningar skulle komma att göras där bara löntagarfonderna infördes, förde arbetarna i Norrbotten bakom ljuset. Herr talman! Jag tycker att man kan betrakta Norrbotten som ett pilotområde. Enorma summor har satsats på Norrbotten; först och främst nedsättningen av socialavgifterna. Vilket har resultatet blivit? Kommer någon utvärdering att göras av detta? Vilka effekter har detta fått? Är de positiva eller negativa? Kan man fortsätta på den vägen? Folkpartiet är väldigt intresserat av att gå vidare, och det skulle därför vara bra om vi kunde få en utvärdering så snart som möjligt, så att vi kan se om detta är en framkomlig väg. Industriministern talar om en ny inriktning på högteknologi, data och rymdverksamhet. Det är intressanta saker som sker i Norrbotten — det måste vi vara överens om. Det är unika satsningar som görs, främst på rymdverksamheten och på datasidan. Men frågan är då — industriministern har gång efter gång tagit upp den i de här sammanhangen: Är det någon vits med det som på industriministerns område satsas i Norrbotten, om man på de andra departementsområdena inte tar sitt ansvar? Och hur blir det, industriministern: Kommer den statssekreterargrupp som skall lösa de här problemen att göra några insatser där uppe? Det skulle vara bra att få veta det. När det gäller de stora satsningarna på högteknologi, rymdverksamhet och data kan man alltid fråga sig: Hur kommer dessa branscher att klara att rekrytera nyckelpersoner, främst då tekniker, till Norrbotten? Kommer de att ha en chans att konkurrera med storstadsområdena? Kan industriministern tänka sig att man exempelvis ger förtur till arbete åt medflyttande till tekniker som behövs i Norrbotten? En annan fråga är: Televerket bygger nu ut ett fiberoptiknät i Norrbotten — byggs det ut i hela Norrbotten? När får Norrbotten ett komplett fiberoptiknät, som så väl behövs för datasidan? Det här är några frågor som är viktiga om man satsar på högteknologi; det är då viktigt att pengarna inte bara rinner ut i sanden utan att det också blir något resultat. Jag tror också att alla dessa insatser, väl uppföljda och noggrant studerade kan vara vägledande för andra områden i Sverige. Det är då bra om vi kan få till stånd en noggrann uppföljning; det kanske kan vara en framkomlig väg. Tror industriministern också på det?

Herr talman! Jag får så många erkännanden för en framgångsrik regionalpolitik i dag från de borgerliga företrädarna att jag inte tidigare har upplevt något liknande i kammaren. Nu säger t.o.m. Per-Ola Eriksson att han numera tror på Norrbotten. Tidigare uttalanden och rapporter har givit ett annat intryck. Jag noterade med intresse att Per-Ola Eriksson i sitt inlägg sade att han inte var fftämmande för nya styrmedel. Det låter intressant. Jag skulle gärna vilja be honom att utveckla det något närmare. Vi jobbar ju nu intensivt med regionalpolitiken, och det vore bra om Per-Ola Eriksson kunde precisera sina förslag. Per-Ola Eriksson satt ju med i den regionalpolitiska utredningen, och därifrån kom inte någon uppsjö av nya uppslag och idéer. Tidigare har jag under fyra års tid här i kammaren efterlyst besked från de borgerligas sida om var de står i regionalpolitiken. Så får jag plötsligt här i dag, en lugn fredagsförmiddag, höra att Per-Ola Eriksson umgås med tankar om styrmedel! När jag fört fram förslag i den riktningen för att testa dem har jag aldrig fått något stöd från något borgerligt håll. Jag skall gärna erkänna att meningarna är delade i den frågan också i mitt eget parti, men när jag fört fram sådana förslag har jag inte fått något medhåll från några borgerliga tidningar — så långt kan jag ändå gå. Erik Holmkvist är så hurtfrisk när han kommer upp i talarstolen för att diskutera Norrbottens problem. Helt plötsligt accepterar han löntagarfon derna. Helt plötsligt säger han att löntagarfonderna måste bli mer aktiva i Norrbotten och argumenterar för dem som om de skulle vara någonting mycket bra. Det är man inte så van vid när det gäller en moderat. Plötsligt säger han också att vi måste se till att verksamhet och aktiviteter avlänkas från Stockholmsregionen och storstadsregionerna. Jag tackar för det uttalandet. Jag har den senaste tiden här i riksdagen fört åtskilliga debatter med moderater, inte minst med herr Wittbom i Örebro, där jag ständigt har blivit angripen för mina tankar på att så att säga kyla av denna region. Jag är litet besviken på Sigge Godin och Per-Ola Eriksson. När jag har haft dessa debatter med moderaterna har jag nämligen fått stå ensam här i riksdagen och tala för att vi behöver en avlänkning av det heta Stockholms län både för landet i sin helhet och för denna regions skull. Men då har inte Per-Ola Eriksson och Sigge Godin offrat en fredagsförmiddag för att vara här och så att säga vara med i debatten gentemot moderaterna. Men i dag, när man ser sin chans att få en ytterligare fajt med industriministern, då ställer man upp. Jag diskuterar gärna med er och skriver även gärna brev till er. Jag tackar för resten för de brev som jag har fått från Per-Ola Eriksson, och jag skall gärna svara ytterligare en gång. Det hade emellertid varit litet mera klädsamt av er om ni också hade deltagit i de tidigare debatterna, för då hade vi kunnat avslöja moderaternas dubbelspel inte bara i löntagarfondsfrågan utan också när det gäller regionalpolitiken. När vi tillträdde 1982, Erik Holmkvist, var de statliga basindustrierna i Norrbotten faktiskt hårt utsatta. SSAB var i kris, LKAB var i kris och ASSI var i kris. Det var denna situation som vi fick överta. När jag öppnade min företrädares skrivbord på industridepartementet låg där ju räkningar på 13—14 miljarder kronor som gällde de statliga basindustrierna. Jag var tvingad att betala dem och sanera de statliga företag i norr som var i kris. Kom då inte här i kammaren och säg att de statliga företagen inte skulle ha rekonstruerats eller satts på fötter. Det var precis det som skedde. De statliga företagen vansköttes ju under de borgerliga åren. Jag hävdar att situationen nu har stabiliserats för de statliga företagen i Norrbotten men att de naturligtvis måste struktureras och ha den modernaste industristrukturen lika väl som de privata företagen måste ha det. De förbättringar på den norrbottniska arbetsmarknaden som dessutom har skett under de senaste åren beror inte bara på att folk har flyttat från länet. Det beror också på att antalet arbetstillfällen och antalet sysselsätta i länet har ökat. Det sägs ju också i länsarbetsnämndens rapport — den rapport som var anledningen till Erik Holmkvists interpellation — att sysselsättningen aldrig har varit högre. I den siffra för sysselsättningsminskningen i de statliga basindustrierna i Norrbotten sedan 1970-talet som Erik Holmkvist nämnde ligger faktiskt den största andelen på åren 1976-1982. Varför inte titta på en sådan enkel uppgift. Det var för övrigt då som moderaterna av och an fanns i regeringsställning. De senaste åren har det däremot skett en stabilisering av sysselsättningen i de statliga basindustrierna.

Herr talman! Industriministern tycker att denna fredagsmorgon är stillsam. Det kan ju bero på att industriministern är något mera stillsam än han normalt brukar vara i de regionalpolitiska och näringspolitiska debatterna. Det har i dag inte bara handlat om slagsmål utan litet mera om konstruktiv diskussion, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Industriministern är förvånad över att jag tror på Norrbotten. Det behöver han inte vara. Det är mer förvånande för mig att höra industriministern säga det. Mitt och centerrörelsens arbete har under alla år präglats av att vi tror på Norrbotten och på förutsättningarna att göra Norrbotten till ett ännu bättre län, förutsatt att vi bara får den rätta politiken och de rätta instrumenten. Dagens regeringsparti för emellertid inte rätt politik för att lyfta Norrbotten ur arbetslöshetens träskmarker. Industriministern efterlyser mina styrmedel. Han säger att regeringen bereder frågan om sina styrmedel. Jag skall be att få kvittera: Vi bereder också frågan om våra styrmedel. Jag tror att vi på vissa punkter kan komma att mötas i framtiden när det gäller åtgärder för att hindra en fortsatt koncentration till Stockholmsregionen och kanske förmå den nya tekniken att utvecklas i andra delar av landet än just i Kista och runt Arlanda stad. I den allmänpolitiska debatten i oktober sade en ledamot: ”Det är viktigt att vi inte får en ny inflyttningsvåg till vår region, dikterad av de intressen som stora och små företag i olika branscher har av att ligga hopklumpade i ett stråk mellan Stockholm och Arlanda.” Det var Eva Johansson som sade det. Jag kan helt och fullt instämma. Min fråga blir då: Kommer industriministern att vara med om att genomföra ett projekt som heter Arlanda stad? Tänker industriministern medverka till att Skanska, BPA och luftfartsverket m.fl. genomför denna storsatsning, som kommer att innebära ett enormt hårt slag mot de områden i landet som i dag inte har dessa förutsättningar? Jag tror att det är viktigt att vi nu bestämmer vad som skall göras i den här regionen och var vi skall lägga resurserna för att lyfta upp Norrbotten, skogslänen, Bergslagen och sydöstra Småland ur den vågdal de befinner sig i. Det är det vi måste diskutera i större utsträckning, inte hur olika budgetposter har utfallit under den senaste åren. Industriministern hänvisar till en ökning av det regionpolitiska stödet. Det tar jag som ett beröm till oppositionen till att den har hjälpt till här i riksdagen med att plussa på de stödförslag som regeringen har lagt fram. Det är tack vare oppositionen vi på vissa punkter har fått ökade resurser till regionalpolitiken.

Herr talman! Industriministern säger att han är glad för att han får erkännanden i dag. Sedan beklagar han sig över att han står så ensam och att vi inte hjälper honom genom att kritisera. Min uppgift är faktiskt att försöka ta reda på vad regeringen, och främst industriministern, sysslar med när det gäller regionalpolitiken. Industriministern talar vackert om de åtgärder som har satts in. När jag sedan är bekymrad över hur vi skall leva upp till de insatser som gjorts i Norrbotten och ställer några mycket hovsamma frågor går det precis som alla gånger tidigare — industriministern svarar inte på mina frågor. Det är vad jag främst har kritiserat regeringen för, att den inte svarar på de frågor som ställs. Hur är det med mina funderingar, industriministern? Hur går det med rekryteringen av nyckelpersoner, tekniker, till Norrbotten? Kommer man att klara rekryteringen, eller går högteknologin i sank? Vad händer med de medflyttande, om man nu får napp på någon tekniker? Kan industriministern tänka sig att medflyttande får förtur till arbete så att familjen kan flytta? Vad händer med försöket med nedsatta socialavgifter? Följer man upp det? Kan vi gå vidare? Folkpartiet är mycket intresserat av det försöket. Är det positivt eller negativt? Det borde vi kunna få ett svar på. Hur går det med fiberoptiken, om man satsar på data i Norrbotten? Sker utbyggnaden även i Norrbottens inland, eller kommer den någon gång långt in på 1990-talet? Då kanske det inte finns någon dataverksamhet kvar i Norrbotten. Det var några små enkla reflexioner som jag gjorde, men industriministern tycker tydligen inte att de är intressanta. Till sist: Hur går det med de andra politikområdena, herr industriminister? Vi är ju båda bekymrade över att andra politikområden drar tillbaka. Då hjälper det inte hur många miljoner eller miljarder industriministern satsar i glesbygden. Då blir det ändå minus i slutändan. Folkpartiet kommer att fortsätta att ställa dessa frågor. Vi hoppas att så småningom få svar, helst i dag.

Herr talman! Industriministern har medvetet eller omedvetet undvikit att svara på de frågor som jag ställde. Jag skall nämna ytterligare en fråga som han inte heller har svarat på. Sex av de tio största energiförbrukande industrierna i vårt land finns längs Norrlandskusten: SSAB i Luleå, Boliden i Skellefteå, MoDo i Örnsköldsvik, SCA och Kema i Sundsvall, SSAB i Borlänge och Stora i Gävle. Sanningen är den att överlevnaden för samtliga dessa företag hotas om priserna på energi tillåts öka på det sätt som hittills har presenterat med anledning av en tidigare avveckling av kärnkraften. Det blir Norrland som ännu en gång kommer att drabbas. Jag frågade vilken beredskap regeringen har, vilka åtgärder regeringen tänker vidta inför en sådan här utveckling och vilken framförhållning som kommer att visas. Industriministern fann ingen anledning att svara. Till storstadsområden med problem tvingas de människor som flyttar från glesbygden. Jag konstaterar att socialdemokraterna inte har förmått att klara politiken vare sig i glesbygdslänen eller i storstadsområdena. De människor som man med sin politik mer eller mindre tvingar från glesbygden in i storstadsområdena saknar bostäder, hamnar i social misär och riskerar upplösta relationer. Det är socialdemokratisk politik i sin prydno. Statliga företag i Norrbotten har alltid varit i kris, säger industriministern. Ja visst, statliga företag är inte de bäst skötta företagen. Statliga företag har svårt att klara sig i konkurrensen. De är tröga och är inte så kreativa som de privata företagen visar sig vara. Det är kanske ett av skälen till att regeringen nu noga överväger att ta in privata intressen i de statliga företagen, och det tycker vi är bra. Löntagarfonderna kan vi inte tänka bort, industriministern. De finns, och så länge de finns kommer jag som norrlänning aldrig att acceptera att de skall dränera företagen på vinstmedel som eljest skulle kunna användas till offensiva satsningar och skapa jobb. Det kommer att röra sig om miljardbelopp år 1990, herr industriminister. Moderat politik är en politik som inte bygger på socialism och kollektivism och som inte bygger på regler och tvång. Moderat politik bygger i stället på de enskilda människornas initiativförmåga, kreativitet och unika möjligheter att utvecklas. Det vill vi ta vara på, industriministern. Jag saknar socialdemokraterna därvidlag.

Herr talman! Efter detta inlägg av Erik Holmkvist förväntar jag mig att han finns närvarande i kammaren då jag vid den interpellationsdebatt som jag kommer att ha med Bengt Wittbom och fem-sex andra moderater angrips för mina förslag om att lätta på trycket från Stockholms länsregionen och för att jag predikar regional solidaritet. Jag utgår från att Erik Holmkvist inte skulle ha gjort sina inlägg i denna fråga om han inte menar allvar med att han vill delta i den debatten. Herr talman! Det är en mycket stor och glädjande skillnad mellan vad Per-Ola Eriksson tidigare har sagt i rapporter och uttalanden och hans inlägg i dagens debatt där han nu t.o.m. säger att han gärna vill diskutera sina förslag med regeringen. Jag är öppen för att närmare diskutera regionalpolitiken med centern och Per-Ola Eriksson, och dörren till industridepartementet står öppen för den som vill föra sådana diskussioner. Det är en stor skillnad mellan denna väg och den väg som Sigge Godin har valt. Han sade att hans uppgift är att ta reda på vad regeringen gör och planerar att göra. Han säger att folkpartiet kommer att fortsätta att kritisera och ställa frågor. Jag trodde i min enfald att också en folkpartistisk riksdagsman hade till uppgift att göra något själv och väcka förslag för att försöka förbättra de olika politikområdena. Var är era förslag? Jag har efterlyst dem tidigare i debatterna. I stället får jag ständigt 20 nya frågor mot mig om var regeringen står i olika frågor. Jag besvarade i går en fråga från den folkpartistiska riksdagsledamoten Ulla Orring. Jag sade då att industriverket för närvarande utvärderar effekterna av den lägre socialförsäkringsavgiften i Norrbotten och att förslag och resultat från utvärderingen kommer i början av 1988. Jag har också i kammaren gång på gång sagt att man på alla politikområden måste ta ett ökat regionalpolitiskt ansvar. Jag tror att jag har gått längre i denna kritik än någon riksdagsman i kammaren. Jag har många gånger sagt att så inte är fallet i dag. Jag tror att den hårdare budgetpolitiken för att komma till rätta med budgetunderskottet har lett till att möjligheterna, och kanske också intresset, att ta ökade regionalpolitiska hänsyn har minskat. Det har lett till att det regionalpolitiska stödet, i form av företagsstöd och strukturförstärkningar, fått ta allt för hårda smällar. Därför fortsätter jag att ställa krav och hävda att man på alla politikområden måste ta ett ökat regionalpolitiskt ansvar.

ksamheten vid . a OPERERAS een Herr talman! Paul Lestander har ställt följande frågor till mig: 1. Har ASSI Timbers planer för omstruktureringen utarbetats i samråd med industridepartementet? 2. Om inte, tänker industriministern ingripa för att ge satsningarna inom detta företag en inriktning mot högre förädling och flera jobb? 3. Kommer industriministern att i detta sammanhang aktualisera ett genomförande av det s.k. Tonträprojektet vid någon av ASSI:s anläggningar i Norrbotten? 4. Om nuvarande regler förhindrar en tillräckligt effektiv styrning av de statliga företagens verksamhet från industridepartementet, kan man i så fall förvänta sig något initiativ från regeringen som innebär att denna styrning möjliggörs? Inom ASSI Timber, som ASSI:s fem sågverk tillhör, har gjorts en utredning om de egna sågverkens situation och utvecklingsmöjligheter. Detta arbete har först bedrivits ute på de enskilda sågverken, där planer för den egna verksamheten har tagits fram. Dessa planer har sedan sammanvägts av ASSI Timber, som i bedömningarna också tagit hänsyn till råvarusituationen. De fackliga organisationerna her deltagit i detta arbete. ASSI Timbers förslag till utvecklingsprogram för sågverksrörelsen kommer att underställas koncernstyrelsen för ställningstagande. Industridepartementet har inte deltagit i ASSI Timbers utredning. Det är ASSI:s bolagsstyrelse och verkställande ledning som har ansvaret för företagets skötsel. I detta arbete ingår att utreda och fatta beslut i de frågor som blir aktuella för bolagets olika produktionsenheter, i det här fallet sågverken. Det är denna ansvarsfördelning som gäller, och regeringen har inte för avsikt att göra några förändringar i detta avseende. ASSI:s styrelse och ledning prövar mycket noga alla möjligheter att höja förädlingsvärdet inom sågverkssektorn. Om det finns lämpliga projekt med ekonomiska förutsättningar och ASSI har de finansiella resurser som behövs kommer projekt som höjer förädlingsvärdet att genomföras. Enligt vad jag erfarit har ASSI inte för närvarande planer på att förverkliga det s.k. Tonträprojektet.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är följande. Frågan om insatser för ökad förädling inom sågverksindustrin har genom omfattande utredningar och studier främst från statens industriverk fått en ingående genomlysning. Detta gäller både marknader, teknik och affärsmönster. Denna industri har ju genom sin ringa importandel en särställning. Varje steg som tas mot ökad förädling innebär automatiskt underlag för ökad export och väsentligt ökat produktvärde. Till detta kommer den väsentliga faktorn att ökad förädling kan skapa nya jobb; i vart fall förhindras minskningar i sysselsättningen. ASSI Timber förbereder nu stora förändringar vid sina sågverk runt om i landet. Dessa förändringar innebär att flera hundratal arbetare vid sågarna — Prot. 1986/87:33 sparkas från sina jobb. Såvitt jag förstår industriministerns svar rätt finnsinga 21 november 1986 planer på något villkorat ägartillskott eller någon annan styrning från staten. = Za för att ändra strategin för ASSI:s sågrörelse till en klar inriktning mot en omfattande vidareförädling. Konsekvensen av detta blir då självfallet att ASSI:s planer kan genomföras, med alla de negativa följder som det får för sågverksorterna. Självfallet innebär en sådan handlingslinje för de relativt stora anläggningar som ASSI har att vidareförädlingsinsatserna, som ur samhällsekonomisk synpunkt vore mycket betydelsefulla, i huvudsak inte kommer att ske i det statligt ägda anläggningarna. Det finns flera vägande skäl att öka förädlingsgraden i svensk sågverksnäring: 1. Andelen gammal slutavverkningsmogen skog kommer att minska och ersättas av ökade gallringsuttag. 2. Andelen högvärdigt högkvalitativt timmer tenderar att minska i våra skogar. Förädling kan då vara ett sätt att möta kundernas krav på torrhetsgrad, exaktkapning och färdiga komponenter till användarna. 3. Produktvärdet. En SIND-utredning 1979 hävdade att försäljningsvärdet med ökad förädling skulle kunna öka med upp till 65 26, om man sålde direkt till användarna. 4. Jobben. Samma utredning beräknade sysselsättningsökningen inom den svenska sågverksindustrin till 7 000 årsjobb, om hela sågverksproduktionen vidareförädlades. 5. Den regionalpolitiska effekten. Såganläggningar finns överallt. Utvecklandet av denna näring skulle få stor regionalpolitisk betydelse.

Det är inte precis småpotatis det är fråga om, utan enligt de beräkningar som industriverket har gjort skulle vidareförädlingen i sågverken kunna betyda upp till 7 000 nya jobb i vårt land och upp till 5 miljarder kronor i ökade exportinkomster. — — — Men apropå rejäla tag, herr Åsling, så skulle det enligt industriverkets uträkning kunna ge 7 000 nya jobb och miljarder kronor i ökade exportintäkter, om man bara tog tag i denna fråga. Det visar hur angeläget det är att vi har en framförhållning och en planering.” Nu är Thage G. Peterson själv industriminister och den främste representanten för ägaren-staten i de här såganläggningarna. Varför, herr industriminister, omsätts inte tankegångarna och de flödande visionerna från ovannämnda debatt i praktisk handfast industriutvecklingspolitik inom ASSI? Varför ges inte styrelserna ett avgörande inflytande, då ägaren exempelvis 23 genom offertstöd och andra finansiella konstruktioner naturligtvis kunde få igenom den förädlingsinsats man vill genomföra? Detta anförande leder fram till några nya frågor. Anser regeringen att kravet på ökad vidareförädling inom sågverken inte är giltigt för ASSI? Tänker industriministern stillatigande åse att ASSI Timbers planer på att avskeda flera hundra anställda genomförs? Kan vi vara ense om att utveckla vid ASSI:s sågar — inte avveckla?

Herr talman! I allt väsentligt instämmer jag i vad Paul Lestander sagt. Jag skulle vilja uppehålla mig vid tre viktiga områden. Först och främst: Detta är oerhört betydelsefulla och viktiga frågor för Norrbotten, Norrlands inland och hela Norrland. Det är basindustrierna som ger ekonomisk ryggrad och styrka åt ett stort antal platser runt om i inlandet, och de ger också sysselsättning. Därför har vi inga delade meningar om vad skogsindustrin och sågverken betyder för ekonomin och för människors sysselsättning och välbefinnande. Den andra frågan är vidareförädlingen. Det är en viktig fråga. Jag har inte ändrat uppfattning om önskemålet om ökad vidareförädling sedan den riksdagsdebatt Paul Lestander tog upp. Vi har också försökt arbeta efter detta. Jag har haft överläggningar med skogsindustrin och sågverksindustrin under de här åren, just i syfte att få fram beslut om ökad vidareförädling. En av de frågor som hela tiden funnits med i bilden har gällt råvaran, och jag skall litet grand utveckla argumenten kring den frågan. Det finns många goda argument för en ökad vidareförädling. En del av dem angav Paul Lestander. Jag skulle kunna lägga till många fler. Här delar jag också uppfattningen att detta sysselsättningsmässigt skulle betyda oerhört mycket för de orter som i dag har sågverk. Som jag framhåller i svaret är ASSI:s ambitioner att öka förädlingsgraden. Jag menar att ASSI strävar i den riktning som Paul Lestander önskar. Sedan några ord om råvaran. Regeringen anser att det är av största vikt att råvaran kommer ut ur skogarna och blir tillgänglig för industrin. På den punkten har vi under ett par år haft vårt stora problem, och också i dag är detta det stora problemet, när jag möter företrädare för skogsindustrin. Jag vill gärna peka på några åtgärder som riksdagen i våras beslutade om, på regeringens förslag. Det var förslag som vi diskuterade fram i samarbete mellan industridepartementet, jordbruksdepartementet och finansdepartementet. Bidragen till skogsstyrelsen och de regionala skogsvårdsstyrelserna har ökat, för att påskynda inventeringen av skogarna. Möjligheter har också lämnats för att ge ytterligare råd och information till skogsägare, för att ge en bra bas för att utöka avverkningarna och få fram råvaran. Avsättningarna till skogskonton har förbättrats för åren 1987-1989, för att göra avverkningen mer förmånlig. Förbättrade möjligheter för skogsavverkning på mindre skogsfastigheter har genomförts. Vidare har det lagts fram ett utredningsförslag om ändringar i jordförvärvslagen vilka syftar till att underlätta förvärv av skogsmark och därmed Var regeringen står i den här frågan behöver Paul Lestander inte tvekaom. 21 november 1986 Vi menar att det är nödvändigt att råvaran kommer fram och att den också. = används för industriändamål. Vi kan inte äventyra industrikapacitet och industrisysselsättning på grund av att inte råvaran kommer fram. Vi har alltså gjort ett klart ställningstagande som innebär att råvara i första hand skall användas för industriändamål, dvs. före exempelvis energiändamål. Jag vill betona att när vi diskuterar skogsindustrin och därmed också vidareförädling, måste vi hela tiden utgå ifrån denna grund, som är råvaran. Jag vill tillägga ytterligare en sak beträffande den utredning som Paul Lestander hade som utgångspunkt för sin interpellation. Det gäller här ett internt arbete inom ASSI. Innan beslut på grundval av denna utredning skall fattas blir frågan föremål för förhandlingar med de fackliga organisationerna, som besitter mycket av kompetens och kunnighet på det här området. De kommer alltså att få rikliga tillfällen att vara med och diskutera fram lösningar. Eftersom ASSI:s koncernstyrelse ännu inte har behandlat utredningen vill jag självfallet inte spekulera över det slutliga resultatet av den, utan jag utgår ifrån att den nu kommer att bli föremål för en allsidig och god behandling inom ASSI.

Herr talman! Jag vill naturligtvis understryka industriministerns synpunkter på kunskapen inom de fackliga organisationerna och bland de arbetande i de här anläggningarna. Men det är inte detta saken gäller. Under den tid jag själv har varit med i riksdagen har vi fattat flera beslut för att öka tillgången på virke, t.ex. beslut om avverkningsplikt för hälften av vad man får ta ut i en skogsfastighet. Jag vet att detta har varit en flaskhals. Men jag vet också att sågverksindustrin i Sverige inte kan öka sysselsättningen eller verksamheten genom ett ökat råvaruuttag. Det finns inte förutsättningar att öka det med det tillstånd och med den kvalitetsutveckling som just nu råder i det svenska skogsbeståndet. Volymtillväxten kan man bara öka genom att höja förädlingsgraden. Självfallet talar vi då om de verkligt stora sågarna i Sverige. Men till dem hör ju ASSI. Det vore därför intressant att höra om industriministern inte någonsin har tänkt sig att man via offertstöd eller andra finansiella insater verkligen skulle kunna styra utvecklingen i ASSI mot en betydligt ökad förädling. Jag vet att SIND:s styrelse i sin anslagsframställning nu äskar betydligt ökade medel för att kunna stödja strukturförändringar mot ökad förädling inom ramen för Branschprogram trä. Om man får de pengarna kommer detta naturligtvis att ha betydelse, men det är säkert inte tillräckligt för att åstadkomma de förädlingsinsatser som både jag och industriministern verbalt erkänner som nödvändiga. Jag tror att industridepartementet måste ta ett vidgat ansvar och visa ett ökat engagemang i just dessa specialfrågor, om en önskvärd utveckling skall kunna åstadkommas. Jag vill inte beskylla industriministern för handlingsförlamning eller handlingsovilja. Däremot skulle jag gärna se att handlingsviljan ökades och att den tog sig uttryck i att medel anslogs för att förverkliga intentionerna. Om inte industriministern kan tänka sig att ta initiativ till att effektivisera departementets styrning mot de statliga företagen, så kan jag mycket väl tänka mig ett riksdagsinitiativ.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att mildra effekterna för slaktoch styckningsföretagen i Norrlandslänen med anledning av Tjernobylolyckan. Bakgrunden till interpellantens fråga är att nämnda företag hamnat i svårigheter på grund av uteblivna leveranser av renar som klarar det av livsmedelsverket rekommenderade gränsvärdet. Regeringen uppdrog den 4 september 1986 åt sju länsstyrelser att genomföra en inventering av merkostnader och förluster som olika vidareförädlingsföretag m.fl. drabbats eller beräknas bli drabbade av fram till den 1 juli 1987 till följd av Tjernobylolyckan. Bl.a. omfattade inventeringen företag som för sin verksamhet är beroende av leveranser från renskötselföretag. Uppdragen har redovisats till industridepartementet. I proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan har regeringen bl.a. föreslagit att ett förslagsanslag anvisas till ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan. Under förutsättning att riksdagen godkänner propositionen kommer regeringen att, med utgångspunkt från länsstyrelsernas inventering, ta ställning till ersättningsprinciper vad gäller olika verksamheter och besluta om handläggningsordning m.m. Regeringen är emellertid väl medveten om den akuta situationen för vissa företag. För att undvika ytterligare tidsutdräkt beslutade regeringen därför den 13 november — i avvaktan på senare riksdagsoch regeringsbeslut — att länsstyrelserna i de län som berördes av inventeringen inom vissa ramar får lämna amorteringsoch räntefria lån till de mest utsatta företagen inom vissa näringar för att undvika företagsnedläggning och uppsägning av personal. De aktuella företagen är sådana som åsamkats merkostnader eller förluster till följd av Tjernobylolyckan och som i sin verksamhet vidareförädlar eller bedriver handel med produkter av ren, bär, svamp, fisk och vilt. Merkostnaderna och förlusterna skall ha ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan, och företagen skall ha drabbats av allvarlig ekonomisk skada. Medlen tas från det för budgetåret 1986/87 upptagna anslaget Oförutsedda utgifter. Det är således nu berörda länsstyrelser som har ansvar för att mildra effekterna för de företag som Erik Holmkvist tar upp i sin interpellation.

Prot. 1986/87:33 Herr talman! Tack för industriministerns svar! Det var korrekt och det 21 november 1986 kom snabbt — bara två veckor efter inlämnandet av interpellationen. S slakteriers och styckoch bär-, fiskoch svampbranschen är mycket akut. Detta tycks även S = KA & 5 BA 5 ningsföretags situation industriministern vara väl medveten om. E Jag noterar i svaret att regeringen den 13 november beslutat lämna lån till i å kommer detta att hjälpa några av dessa företag — dock inte alla — och kanske inte de företag som bäst skulle behöva hjälpen nu. Skälen för att lämna dessa lån ”för att undvika företagsnedläggning och uppsägning av personal” gäller egentligen inte längre i flera av dessa företag. Redan för flera veckor sedan — vilket inte kan vara okänt för regeringen — varslade nämligen några av de större företagen personal om uppsägning. Exempelvis Sameprodukter i Harads sade upp 12 personer, Norrfrys i Haparanda varslade eller sade upp 37 personer. Ytterligare några mindre företag har också under senare delen av hösten sagt upp eller varslat delar av sin personal. Således fick dessa företag vänta alldeles för länge på besked från regeringen. Det beklagar jag. Det beklagar näringen också. Att jag i en interpellation den 10 november aktualiserade frågan berodde på att regeringen inte vidtagit några åtgärder som skingrat oklarheterna i vad som skall hända och osäkerheten för företag och anställda i denna bransch. Så sent som i går, torsdag, hade fortfarande inget hänt gentemot dessa företag. Jag var i kontakt med ett flertal av dem, och de hade då inte fått några som helst besked om vad som skulle hända. Jag berättade något om vad som sägs i detta interpellationssvar, så förmodligen tas kontakter från näringens sida med länsstyrelserna under dagen. Det som gör utvecklingen ytterligare tragisk är att de drabbade företagen ligger i mindre orter, där de aktuella arbetstillfällena betyder så mycket för orternas överlevnad. Förbehållen i regeringens beslut om lån innehåller ett flertal förutsättningar för lånens utbetalning, vilket gör att vissa företag, kanske flertalet, kan känna sig en smula osäkra på huruvida ersättning kommer att utgå eller inte. Detta i sin tur gör att företag som kanske skulle vara mycket angelägna om ersättningarna inte vågar ta emot dem, just av det skälet att de inte vet om de får behålla pengarna. I svaret säger industriministern att ett ”direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan” skall finnas. Andra förbehåll är att företaget skall ha drabbats av allvarlig skada, och en hänvisning till senare riksdagsbeslut vad gäller ersättningsprinciper. Till vilka företag kommer regeringen eller länsstyrelserna senare att säga nej? Det vet vi ingenting om i dag. Av nu inlevererade slaktdjur är exempelvis endast 10 96 av Norrfrys ca 30 000 renar tjänliga som människoföda. Således går hela 90 96 eller 27 000 renar till djurföda eller förs bort från marknaden på annat sätt. Med stor kraft påverkas samtliga företag som har drivit och nu driver verksamhet med ren och vilt. innebära nya svårigheter för de så hårt drabbade företagen och deras anställda. Jag vill ställa följande följdfrågor till industriministern: Vilka åtgärder vill industriministern vidta för att rädda jobben för dem som redan sagts upp, inte bara i Harads och Haparanda? Vill industriministern medverka till att företag som är tveksamma till låneformen ändå skall ges garantier redan nu som gör det möjligt för dem att ta emot ersättningar trots att riksdagsoch regeringsbeslut saknas? Till sist en kommentar som på sitt sätt ändå påverkar industriministerns fortsatta agerande i Norrlandslänen: Vilka regler kommer att gälla för de närmast följande åren? Jag är medveten om att det här egentligen är en fråga för jordbruksministern, men detta kommer att drabba industrierna också. Vill industriministern medverka till att gränsvärdena blir föremål för en ny bedömning? Det torde väl vara ett rimligt antagande att de nordiska länderna har intresse av att gränsvärdena ligger på samma nivå i Sverige, Norge och Finland, vilket de hittills inte har gjort. Trovärdigheten hos våra nuvarande gränsvärden har ytterligare försämrats och ifrågasatts genom det norska utspelet i går, torsdag. Samenäringen, viltföretagen och deras anställda har på sätt och vis blivit en bricka i spelet mellan experter med vitt skilda uppfattningar om var gränsvärdena skall ligga. Vad är rimligt, finns det anledning att fråga.
Herr talman! Som Erik Holmkvist måste vara medveten om har riksdagen ännu inte behandlat propositionen. Den behandlas först den 11 december. Men i avvaktan på riksdagsbeslutet har regeringen, eftersom vi var medvetna om den akuta situationen, gett de berörda länsstyrelserna möjlighet att ge amorteringsoch räntefria lån till de mest utsatta företagen inom vissa näringar. Det är alltså länsstyrelserna som nu har ansvaret för att mildra effekterna för dessa företag. Det beskedet gick redan förra veckan ut till de berörda länsstyrelserna. Får jag sedan tillägga följande: Regeringen har ju varit väldigt snabb i vändningarna och fattat beslut om lån till de mest utsatta företagen inom vissa näringar, innan riksdagen har fattat sitt beslut. Vilka ersättningsprinciper som skall gälla och vilka verksamheter som skall komma i fråga kommer regeringen att ta ställning till när riksdagen har behandlat den särskilda Tjernobylpropositionen. Jag menar att det saknas grund för varje påstående att handläggningen av de här frågorna skulle ha tagit onormalt lång tid eller förhalats.
Herr talman! Jag konstaterar att handläggningen tagit så lång tid att företagen har hunnit utfärda varsel. De har även hunnit säga upp sin personal. Jag vet att detta aldrig har varit avsikten med regeringens agerande. Det vore mig främmande att uttrycka någonting sådant. Jag bara konstaterar vilken effekt det hela har fått. Onekligen har handläggningen alltså tagit lång tid. När nu länsstyrelsen har fått besked tycker jag att det finns alla skäl att skynda på handläggningen av ärendet. Många företag är nämligen i behov av pengar. Det rör sig om stora summor likvida medel som Prot. 1986/87:33 på detta sätt låses. Vidare rör det sig om personal som inte har möjlighet att 21 november 1986 göra en fullgod insats. Trots allt tycker jag att det är bra att regeringen före Om vi: ländsk riksdagsbeslutet har gått in och förutskickat att det går att lyfta lån ränteoch ESA PEN RR amorteringsfritt. Den här frågan kräver, som sagt, en skyndsam hantering. pv i p / å 4 4 ningsföretags situation Jag bara beklagar att det kanske finns alltför många förbehåll som gör att med arledning äv man vid en del företag helt enkelt inte vågar ansöka om pengar, därför att . BY SEE Ar kärnkraftsolyckan i man inte är säker på att man får behålla pengarna.
Herr talman! Äntligen erkände Erik Holmkvist att det ändå var bra att regeringen inte avvaktade riksdagens beslut utan gav länsstyrelserna möjligheter att med amorteringsoch räntefria lån mildra effekterna för företagen i fråga. Regeringen har alltså fattat ett sådant beslut. Nu ankommer det på länsstyrelserna att handlägga frågan. Jag kan inte påverka länsstyrelserna, utan det är länsstyrelserna som själva nu skall fatta beslut. När det gäller de frågor som är aktuella för Norrbottens län må väl ändå Erik Holmkvist ha telefonnumret till länsstyrelsen i Norrbotten, så att han kan få de kontakter som han söker. Inte heller kan jag påverka riksdagen när det gäller riksdagsbeslutet. Propositionen är ännu inte behandlad i riksdagen. Den kommer att behandlas den 11 december. När propositionen väl är färdigbehandlad kommer regeringen att ta ställning beträffande den fortsatta handläggningen. Erik Holmkvist verkar vägra att lyssna på dessa fakta.
Herr talman! Nej, så är det inte. Jag lyssnar mycket noga på industriministern. Men jag konstaterar återigen att vi så sent som i går, torsdag, inte hade kommit i kontakt — och det är en nödvändighet — med de företag som det här gäller. Eftersom industriministern efterlyser initiativ från min sida, kan jag säga att jag i går tog sådana initiativ som innebär — det är jag övertygad om — att man i dag från näringens sida har kontakter med länsstyrelsen.

Herr talman! Jag måste få tillägga att det inträffade ju ändå inte kan vara regeringens fel. Det är tacknämligt att Erik Holmkvist har tagit initiativ på hemmaplan. Nu får han tillfälle att här i riksdagen tala om att han verkligen har gjort det. Regeringen har alltså i avvaktan på riksdagens beslut gett länsstyrelserna möjlighet att lindra effekterna för de företag som berörs av Tjernobylkatastrofen. Det är således länsstyrelserna som nu beslutar i frågan. Därför behöver Erik Holmkvist inte diskutera ärendet med mig här i riksdagen. Den rätta vägen är ju att på hemmaplan diskutera frågan med länsstyrelsen. Jag äri och för sig beredd att ha hur många frågeoch interpellationsdebatter som helst med Erik Holmkvist. Men det är faktiskt på hemmaplan, hos länsstyrelsen i Norrbotten, som man skall fråga om och diskutera sådana här saker. Det är det som jag gärna ville upplysa Erik Holmkvist om.

Alf Svensson har frågat mig dels vilken moral, vilken etik och vilka levnadsregler jag anser skall vara vägledande för barn och ungdom, dels hur och var dessa värderingar skall förmedlas. Innan jag svarar på de konkreta frågorna vill jag säga att de citat som Björn Körlof tar upp ingår i ett mer allmänt hållet resonemang kring den viktiga frågan om samhällsutvecklingen och det brottsförebyggande arbetet. Jag har inledningsvis i regeringens skrivelse konstaterat att den totala brottsligheten har ökat under de senare decennierna och försökt ge exempel på orsaker och faktorer i samhället som har betydelse för brottsutvecklingen. Jag har i det sammanhanget uttalat bl.a. att den inte bara hänger samman med yttre fysiska faktorer i samhället utan också naturligtvis med de sociala och ekonomiska förhållanden som människor lever under. När det gäller den första frågan från Björn Körlof vill jag hänvisa till att det inte i skrivelsen har påståtts att brottsligheten är ett resultat av individualism och konkurrens. Vad jag har uttalat är något helt annat, nämligen att möjligheterna att motverka brottslighet och social utslagning är störst i ett samhälle som präglas av solidaritet, omtanke och ansvarstagande människor emellan. Den andra frågan gäller alltså det viktiga inslag i det brottsförebyggande arbetet som består i att på ett bestämt sätt ange gränser och normer särskilt för barn och ungdom. Att åstadkomma detta förutsätter att alla vuxna, föräldrar, daghemspersonal och skolpersonal och andra som kommer i kontakt med barn och ungdomar tar ett större och mer aktivt ansvar när det gäller att förmedla den nödvändiga känslan av solidaritet och omtanke. Här har vi alla en viktig uppgift som ingen får dra sig undan. Björn Körlofs tredje fråga hänger nära samman med vad jag nyss har sagt. Jag har i skrivelsen understrukit att insatserna mot brott ytterst måste vila på — Prot. 1986/87:33 vars och ens personliga ansvar. Statsmakterna kan emellertid på olika sätt 21 november 1986 stödja föräldrar, lärare och andra vuxna när det gäller att förklara innebör = a den och konsekvenserna av våldshandlingar. Om exempelvis riksdagen entydigt tar avstånd från våldet och enas om ett program för att bekämpa det, innebär detta ett stöd av det slag som Björn Körlof efterlyser. Då det slutligen gäller Björn Körlofs sista fråga är det inte bara rättsväsendet jag syftar på när jag talar om snabba, begripliga och tydliga samhällsåtgärder. Det gäller i lika hög grad åtgärder inom t.ex. skolområdet och de sociala myndigheternas ansvarsområde. Det måste krävas fasta och konsekventa åtgärder för att tydligare än nu markera när ungdomar har överskridit gränserna för det tillåtna. Ett konkret exempel på det jag syftar på är att de brottsutredande organen ges uttryckliga befogenheter att uppmana den unge att göra rätt för sig och att den unges medverkan i detta avseende tillmäts ökad vikt vid prövningen av frågan om åtalsunderlåtelse. Som nämns i skrivelsen pågår i justitiedepartementet ett arbete med en departementspromemoria där dessa frågor tas upp. När det gäller Alf Svenssons frågor om moral, etik och levnadsregler kan jagistora drag hänvisa till vad jag nyss har anfört. Vad som för mig framstår som väsentligt är att ungdomar får lära sig solidaritet, omtanke och ansvarstagande och att de får en grundlägggande respekt för andras person och andras egendom. Som jag nyss konstaterade har alla vuxna här ett gemensamt ansvar. Särskilt gäller detta naturligtvis föräldrar men också andra som i sin dagliga verksamhet kommer i nära kontakt med barn och ungdomar, t.ex. personal vid daghem, skolor, ungdomsgårdar och sammanslutningar för ungdom.

Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret på mina många frågor. Jag hoppas att vi nu får en litet mera konkret och verklighetsnära debatt om hur vi på olika sätt skall kunna ta itu med det ökande våldet i det svenska samhället. De svar som justitieministern givit på mina frågor är dock märkligt konturlösa och enligt min uppfattning delvis verklighetsfrämmande. Svaren hålls på en idealiserad och högtsvävande nivå som har föga att göra med den vardagsvärld som t.ex. skolans personal lever i. Under den allmänpolitiska debatten refererade jag vid ett tillfälle till en rubrik i Svenska Dagbladet, som bl.a. hade innebörden: Elev sparkade ner lärarinna. I artikeln redogjordes för hur en elev sparkade och slog en lärarinna medvetslös, och det redovisades att lärarkollegerna i skolan hotade att ställa in undervisningen i protest mot vad de betecknade som ”den hopplösa situationen och det ökade våldet i skolan”. I gårdagens nummer av Aftonbladet lyder den stora rubriken på första sidan — den är naturligtvis uppslagen på det braskande sätt som är vanligt i kvällspressen: ”Jag var livrädd bli våldtagen i skolsalen”. Därefter redogörs för hur en 30-årig lärarinna, chockad efter en upplevelse med fem sex tonåriga pojkar, blev tvungen att sjukskriva sig efter ett mycket dramatiskt händelseförlopp i en avlägsen del av skolan. 31 Jag är starkt medveten om att man inte skall dra generella slutsatser i fråga 21 november 1986 om enskilda fall. Men när det gäller det ökade våldet och nedbusningen i skolan är vittnesbörden så många och så samstämmiga att det inte går att hänvisa till att det rör sig om händelser med någon särpräglad orsaksfaktor. Utvecklingen är djupt oroande, och den huvudsakliga insikten — detta visar grundläggande forskning inte minst inom Brottsförebyggande rådet — beträffande den totala brottsutvecklingen i vårt land är att bakom skadegörelse, snatterier, stölder, hot och våld står i ökande och accelererande omfattning unga människor — många gånger så unga att de är under straffmyndig ålder. Kriminalitetskarriärerna börjar alltså här. Vi måste därför fråga oss under vilka förhållanden barn och ungdomar egentligen växer uppi vårt land. Det är mot den bakgrunden jag har ställt mina frågor till justitieministern. Jag skall nu kortfattat något kommentera justitieministerns svar. Justitieministern säger när det gäller den första frågan som jag ställde att han inte menat att individualism och konkurrens är orsak till brottslighetsutvecklingen. Men läser man justitieministerns skrivelse till riksdagen ter den sig mycket märklig på den här punkten, för justitieministern ställer motsatsparen solidaritet, omtanke och ansvarstagande å ena sidan mot vad han kallar för individualism och konkurrens. Men samtidigt står det på åtskilliga andra ställen i skrivelsen att det krävs ett individuellt ansvarstagande för att man skall kunna bekämpa brottsligheten, och det är vad jag också tycker är det riktiga sättet att uttrycka saken. Jag ser alltså inget motsatsförhållande härvidlag när det gäller ett individuellt ansvarstagande, men justitieministern gör en åtskillnad. Vidare menar jag att om nu möjligheterna är större att motverka kriminalitet i ett samhälle som präglas av solidaritet, omtanke och ansvarstagande — jag tror också att det förhåller sig så — måste ju alla vi som arbetar politiskt i riksdagen och på andra håll i samhället få en allvarlig tankeställare. Det gäller inte minst socialdemokratin, som under ca 50 år i stor utsträckning har satt sin prägel på utvecklingen. Vad kan det bero på att brottsligheten snarast har fördubblats under denna tid? Det måste ju vara något misslyckande när det gäller solidariteten, omtanken och ansvarstagandet, om vi har denna utveckling, och detta var innebörden i min fråga. Den andra frågan, herr talman, hur justitieministern avser att vi skall kunna ”på ett bestämt sätt ange gränser och normer särskilt för barn och ungdom” svarar justitieministern att vad som förutsätts är att föräldrar, lärare och andra tar ett större och mer aktivt ansvar för att förmedla känslan av solidaritet och omtanke. Ja, jag håller gärna med om det, men min fråga var hur detta skall gå till. Och jag ställer igen frågan till justitieministern: Vill justitieministern ta upp ett resonemang med skolministern om ordningsreglerna i skolan och om vad man skall göra med den lilla grupp elever som saboterar undervisningen samt förstör solidariteten inom klassen och ansvarstagandet? Förs det en diskussion mellan justitieministern och skolministern på den här punkten? Min fråga gäller alltså hur det här skall gå till — den gäller inte att det krävs ett större ansvar. Min tredje fråga löd på motsvarande sätt: Hur vill justitieministern ge föräldrar och andra stöd i deras ansvarstagande? Då svarar justitieministern att om riksdagen tar avstånd från våldet och enas om ett program för att — Prot. 1986/87:33 bekämpa det, så ger vi dem ett starkare stöd. Ja, att vi här i riksdagen tar 21 november 1986 avstånd från våldet är det nog ingen som tvivlar på. Men min fråga är alltså: = Zag Vad skall detta program konkret innehålla? Hur skall vi hjälpa föräldrar, daghemspersonal, skolpersonal och andra att ta detta ansvar konkret i de olika situationer där det blir fråga om våld? På min fjärde fråga — om justitieministern kunde ge några exempel på samhällsåtgärder som var snabba, begripliga och tydliga och präglades av fasthet och konsekvens — anger justitieministern att de brottsutredande organen skulle få större befogenheter att förmå unga människor att göra rätt för sig när de har felat. Detta skulle vara ett led vid prövningen av frågan om åtalsunderlåtelse. Ja, det är möjligt att man kan gå fram den vägen. Men skall skolpersonalen få ökade befogenheter när det gäller alla dem som begår brott när de är under 15 år?